Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande 1989/90:JoU3 behandlas helt eller delvis ett antal motioner om kemikaliekontroll m.m. som väckts under den allmänna motionstiden 1989. I betänkandet föreslår utskottet med anledning av tre motionsyrkanden från moderata samlingspartiet, folkpartiet och miljöpartiet ändring i lagen om kemiska produkter så att lagen framöver även omfattar varor eller kemiska produkter som ingår i en vara. Vidare föreslår utskottet med anledning av två motionsyrkanden från socialdemokrater och miljöpartiet sådan ändring i samma lag att den s.k. substitutionsprincipen uttryckligen framgår i lagtexten. Substitutionsprincipen innebär skyldighet att ersätta en viss kemisk produkt med en mindre miljöfarlig sådan om samma ändamål kan uppnås med denna. Utskottet begär alltså nu att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om detta. Utskottet står enigt bakom kravet att ge regeringen detta till känna. Förhoppningen är att principen, om den nu införs i lagtexten, skall bli tydligare och få ökad genomslagskraft. Utskottet har i betänkandet konstaterat att lagen om kemiska produkter — till skillnad från den tidigare gällande lagen om hälsooch miljöfarliga produkter — endast omfattar kemiska ämnen och produkter och inte alla varor eller kemiska produkter som ingår i en vara. Denna brist bör nu enligt vår och utskottets mening snarast kunna avhjälpas, då regeringen nu bör vederfara begäran om utvidgning av lagen. Fru talman! Många av de övriga motionsyrkandena avstyrks av utskottet med hänvisning till bl.a. kemikalieinspektionens verksamhet och pågående arbete i övrigt på området. Representanter för kemikalieinspektionen har inför behandlingen i utskottet fått ge sin syn på de olika frågeställningarna och delge utskottet information om sin verksamhet på berörda områden.

Vi moderater har i partimotion Jo796 fört fram kraven på att Sverige i internationella förhandlingar bör verka för åtgärder mot användning av bekämpningsmedlet toxafen. Det är ett ämne som bl.a. återfinns i Östersjön. Det är ett bekämpningsmedel med samma giftighetsnivå som DDT och PCB men som inte anrikas i näringskedjan på samma sätt som andra klorerade miljögifter. Toxafen är inte tillåtet i Sverige men används i Östeuropa och också i USA. Vi moderater i utskottet har tillsammans med miljöpartiet i reservation nr 24 ånyo framfört dessa krav, efter det att utskottsmajoriteten avstyrkt förslaget, och vi begär att regeringen bör ges detta till känna. I samma partimotion framförs vår oro över läckaget ut i naturen av svårnedbrytbara ämnen som t.ex. paradiklorbensen, nonylfenol och trikloretan. Eftersom miljövänliga alternativ finns, kräver vi i motionens yrkande nr 10 att dessa ämnen inte längre skall få användas på ett sådant sätt att utläckage sker. Vi tycker det är självklart att man åtgärdar detta. Utskottet hänvisar dock till tidigare ställningstaganden och till att frågan för närvarande är föremål för överväganden inom regeringskansliet och menar att yrkandet därför inte bör medföra någon riksdagens vidare åtgärd. Vi tvingas för närvarande att finna oss i detta, men lovar att följa frågan med mycket stor uppmärksamhet även framöver. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 24 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vore tacksam om utskottsmajoritetens talesman i den här debatten, Grethe Lundblad, nu ville lyssna litet grand på mig, eftersom jag kommer att ställa några frågor till henne. En del skrivningar i utskottsbetänkandet är oklara. Det behövs förklaringar, och jag hoppas att Grethe Lundblad kan bringa den klarhet som behövs innan riksdagen efter debatten går till beslut. I valrörelsen för något år sedan lovade socialdemokraterna att alla i Sverige nya kemikalier skulle förhandsgranskas. I debattens sades det ibland att alla nya kemiska produkter skulle granskas, vilket i och för sig är ett större löfte. Det är lätt i de här sammanhangen att vidga frågeställningarna. Men jag nöjer mig nu med att diskutera ämnen som är nya i Sverige, eftersom det nog var det som avsågs. Vi rör oss här med ett begränsat antal ämnen. Nu är det så, Grethe Lundblad, att vi inte har fått någon redovisning från regeringen. Det står dock i betänkandet att frågorna handläggs inom regeringen. Det sägs att det förslag som skall komma i allt väsentligt skall överensstämma med de regler som gäller i EG. Det är en mycket komplicerad procedur att få fram dokumentation av nya ämnen. Mina frågor till Grethe Lundblad blir då: Är den beredning som pågår tillräcklig för att få fram fullgod dokumentation och uppfylla det här vallöftet? Finns det inom EG tillräcklig dokumentation om de här nya ämnena? När kommer regeringens redovisning? Det här var ju ändå ett av tre viktiga vallöften som uppställdes. Fru talman! Så kommer vi till nästa stycke i betänkandet. Där skriver utskottet med anledning av folkpartiets motion att den internationella granskning som pågår av de högfrekventa ämnena innebär att våra syften med motionen i allt väsentligt är tillgodosedda. Detta säger alltså utskottet. Grethe Lundblad, rör inte det här sig om två skilda frågeställningar? Det gäller å ena sidan de ämnen som är nya i Sverige, som vi har tagit upp i vår motion. Det gäller å andra sidan de 1 000 högvolymkemikalierna, som länge har funnits i Sverige. De är inte nya. Det är riktigt att dessa 1 000 kemikalier står för 99 20 av kemikalieanvändningen i Sverige. Det är också riktigt att det pågår ett internationellt samarbete för att dokumentera dem. Min fråga till Grethe Lundblad gäller om det internationella arbetet har drivits tillräckligt långt för att ge trygghet beträffande dokumentationen av eventuella risker. Utskottsskrivningen ger enligt min uppfattning intrycket att utskottet tycker så. Det skulle vara mycket värdefullt om Grethe Lundblad ville kommentera detta. Många frågor i detta betänkande tangerar det arbete som utredningen om miljölagstiftningen skall fullgöra. Jordbruksutskottet föreslår i ett senare betänkande att en rad förslag som gäller miljölagstiftningsfrågor skall överlämnas till den utredning som har tillsatts för att se över lagstiftningen. Jag tycker att även många yrkanden i detta betänkande borde ha överlämnats till den utredningen. Eftersom utskottet i betänkandet hänvisar till pågående utredningsarbete, har vi från folkpartiet inte reserverat oss på alla de punkter där vi har yrkan den. Det är vi överens om inom utskottet. Såvitt jag förstår finns det inga åsiktsskillnader i det fallet mellan Grethe Lundblad och mig. Det finns det däremot i fråga om en särskild lagstiftning om bekämpningsmedel, biologiska bekämpningsmedel osv. Det hade dock varit bra om samma hantering hade skett i det här betänkandet som i det tidigare betänkandet, så att dessa frågor hade överlämnats till utredningen. Däremot är det bra att det görs två uttalanden i betänkandet. Det gäller den s.k. substitutionsprincipen och kemiska produkter som ingår i en vara, där det riktas ett tillkännagivande till regeringen. Betänkandet hänvisar till kemikaliekontrollutredningen. Det är ingen vanlig utredning, utan det är en uppföljning av en utredning som man har gjort av kemikalieinspektionens arbete. Det arbetet borde rimligen granskas av den parlamentariska utredning som nu ser över miljölagstiftningen. Fru talman! Är det inte märkligt att det är omöjligt att få ett definitivt slut på användningen av PCB? Folkpartiet har många år ensamt drivit kravet på en totalavveckling. Nu är flera partier med på det i detta betänkande, och även regeringen talar om avveckling om några år. PCB är ett gift som måste bort, och den tidsram som finns redovisad i reservation 17 är rimlig. Det är mycket märkligt att socialdemokraterna och moderaterna inte kan ställa upp bakom det självklara kravet att vi så snart som möjligt skall få bort detta gift. Vi vet ju vilken inverkan PCB bl.a. har på tillståndet i Östersjön. Vi behöver inte ha PCB i transformatorer. Det har funnits tid att avveckla användandet av PCB. Jag vill uttala mig positivt även om en reservation där folkpartiet inte är med. Att vi inte står med i reservationen beror på att vi inte kan ansluta oss till alla de motionsskrivningar som finns bakom reservationen. Det gäller s.k. materialbalanser av kemiska produkter. Materialbalans kan vara ett värdefullt instrument när man skall bedöma kemikalievolymer och innehåll. Det borde finnas möjligheter att ta upp dessa viktiga frågor inom de direktiv som gäller för utredningen om miljölagstiftningen. Jag vill nämna detta som en markering av att vi tycker att frågan är betydelsefull, även om vi inte har ställt upp bakom reservationen. Fru talman! Kemikaliefrågorna är många gånger svårgenomträngliga, men samtidigt hör de till de stora och angelägna miljöfrågor som vi måste ägna stor och respektfull uppmärksamhet. På detta område finns många stora olösta problem. Det gäller bl.a. dokumentationen av de kemikalier som vi dagligen använder. Det är därför viktigt att vi visar en ödmjukhet i våra beskrivningar och verkligen talar om att det finns oerhört mycket kvar att göra. Frågorna i detta betänkande är så stora att jag kunde ha gått in på ytterligare avsnitt, men jag avstår från det eftersom andra talare nog kommer att ta upp dem. Jag yrkar bifall till de reservationer där folkpartiet finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I detta betänkande behandlar vi ett antal motioner, som tar upp frågor som rör kemikalier och kontroll av kemikalier. Kemikalieanvänd ningen utgör naturligtvis ett av våra stora bekymmer i dagens samhälle, eftersom det är fråga om ting och substanser som inte naturligen hör hemma i naturen. Kemikalierna har inte kommit till för att ställa till problem. De har oftast kommit till för att man skall kunna uträtta något positivt och bra med dem, och i allmänhet fungerar det effektivt. Kemikalierna får dock även andra effekter som inte är bra. Det är därför viktigt att vi är uppmärksamma på problemen, att vi har en kontroll och att vi vågar stoppa användningen av de ämnen som är mest farliga och som vi inte kan acceptera i naturen. Det hjälper emellertid oftast inte att vi slutar använda dessa ämnen här hemma i Sverige, utan de måste försvinna på andra håll. Produkter som vi importerar innehåller också ofta ämnen som vi har förbjudit här, och det är inte heller acceptabelt. Från centerpartiets sida har vi under flera år fört ett resonemang om att det inte räcker med att vi har en effektiv rening av utsläppen från fabriker och tillverkningsplatser. De produkter och ämnen som förs ut genom fabriksdörrarna orsakar kanske de största bekymren, eftersom de förr eller senare hamnar i naturen. Det gäller t.ex. de kemiska produkter som vi använder när vi skall rengöra saker. Prov som har tagits i avloppsledningarna i Stockholm redovisades för någon vecka sedan. Det uppmättes mycket höga halter av ganska giftiga kemikalier i det avloppsvatten som kommer från enskilda konsumenter. Detta pekar på att vi måste vara mer uppmärksamma när det gäller vilka ämnen och substanser som får användas. Med tillfredsställelse konstaterar jag att utskottet nu begär att regeringen skall lägga fram förslag om en ändring av lagen om kemiska produkter. I dag fungerar den lagen så att man kan ingripa bara mot kemiska ämnen och produkter och inte mot varor där sådana ämnen och produkter ingår, till skillnad från den tidigare lagen om hälsooch miljöfarliga varor som medgav det. När det fattades beslut om den här lagstiftningen, hade vi från centerpartiets sida synpunkter på den. Vi reserverade oss den gången, eftersom vi tyckte att lagtexten var litet för vag och tveksam. Det har visat sig att det i många fall är rätt och att det blev som vi trodde. Nu hoppas vi på en förbättring i detta avseende. Vi har ingen motion i detta ärende som behandlas i detta betänkande, men vi har ändå ställt upp på detta krav, eftersom det är ett krav som vi från centerpartiets sida har haft tidigare. Här görs också en begäran till regeringen om att man i lagstiftningen skall föra in resonemanget om substitut, dvs. att en produkt skall ersättas med en mindre miljöfarlig produkt om samma ändamål kan uppnås. I förarbetena fördes ett resonemang om detta, men det togs inte in i lagtexten. Principen har heller inte fått det genomslag som man hade önskat och förväntat. Därför är det motiverat att ta med detta i lagtexten. Jag skall övergå till att tala om några reservationer som vi har ställt oss bakom. Här gäller också att vi inte i alla sammanhang har väckt motioner som behandlas i just detta betänkande. Vi har reserverat oss till förmån för andra partiers motioner. Det beror på att vi har haft synpunkter och motionerat i frågan tidigare. En sådan fråga gäller materialbalanser i den kemiska industrin. Detta kan också gälla industrin över huvud taget. Om vi skall ha någon som helst möjlighet att få en uppfattning om flödet av kemikalier i samhället, måste vi på något sätt ta reda på det. Med materialbalanser får man större möjligheter att se vart kemikalierna tar vägen. Då blir det också enklare att göra någonting åt det, om man anser att det är nödvändigt. Detta är en ganska viktig fråga. Lars Ernestam har pratat om den tidigare här. Jag vill understryka att detta är mycket viktigt, om vi har ambitionen att kontrollera och ha kunskap om var de kemikalier som används blir av. Det finns ett par reservationer som handlar om kemikalier i kläder. Vi har ganska nyligen fått en beskrivning av bekymren med allergier. Jag skall väl inte skylla alla allergier på kemikalier i kläder, men de har alldeles säkert en betydelse. Det är viktigt att vi har uppmärksamheten riktad mot detta. Det har vi också på ett sätt, nämligen genom att vi har förbjudit användningen av ett stort antal kemikalier och färger i tyger och garner till kläder. Men som vi vet är merparten av det vi har på oss importerat. I utlandet finns inte de bestämmelser som finns i Sverige. Jag pratade för en tid sedan med en agent för en tysk färgfirma. Han talade om att hälften av det han säljer är förbjudet att använda i Sverige. Detta var alltså varor som han inte sålde i Sverige utan i andra länder. Eftersom de flesta kläder som säljs i Sverige kommer utifrån, får vi ändå kontakt med dessa ämnen. Det är därför motiverat att vara uppmärksam på detta. Vi har ställt oss bakom reservationerna om en hårdare kontroll av och ibland också förbud mot kemiska produkter i kläder. Vi har också motionerat om att man borde upphöra med att använda PCB. Lars Ernestam har redogjort ganska utförligt för varför vi vill ha bort PCB. Det finns alltså ingen anledning att här upprepa det. Lars Ernestam sade dock att folkpartiet ensamt hade skött denna fråga och att också andra partier nu hade ställt upp på detta krav. Jag kan för kammaren och protokollet tala om att också centerpartiet har drivit denna fråga ganska länge. En annan reservation går ut på att vi vill ha ett mer internationellt samarbete när det gäller PCB. Vi kan konstatera att PCB-halterna i Östersjön ökar. Det är mycket oroande, eftersom detta är ett farligt gift. Det räcker alltså inte med att vi är aktiva här hemma i Sverige. Vi måste engagera oss mycket hårt internationellt, för att också där få bort PCB från olika användningsområden. Det är alldeles klart att vi kan sköta det arbetet betydligt effektivare och trovärdigare om vi avvecklar användningen av PCB i Sverige. Därför är det viktigt att vi gör det. En reservation handlar om PVC-plast i förpackningar. Flera motioner ligger till grund för den reservationen, bl.a. en centermotion. Det är viktigt att vi över huvud taget driver ett aktivt arbete för att minska användandet av olika typer av förpackningar. Förpackningar med PVC-plast är inte bra för varan i förpackningen. De är inte heller bra sedan när förpackningen skall tas om hand som avfall. Vi måste ha en politik som syftar till att det avfall vi får blir sådant att det går att ta hand om avfallet på ett godtagbart sätt eller att det går att återanvända. Det finns också en reservation om ett internationellt samarbete när det gäller kemikaliekontrollen. Ingvar Eriksson förde ett resonemang om toxafen, som det finns en särskild reservation om. I den reservation som vi har tillsammans med folkpartiet tas också toxafen upp. I reservationen sägs att vi behöver ett internationellt samarbete bl.a. när det gäller frågor rörande toxafen. Samarbetet med andra länder är viktigt inte minst därför att man på andra håll i världen faktiskt har kommit längre än vi har gjort i Sverige på detta område. Vi är inte bäst i allting. Det är därför viktigt att vi tar del av de kunskaper som finns ute i världen, och vi kan naturligtvis hjälpa till med de kunskaper vi har. Då får vi ett samfällt bättre resultat. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som vi har undertecknat, nr 10, 14, 15, 17, 18, 22 och 23, och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är naturligtvis svårt att gradera betydelsen av de ärenden som vi hanterar här i kammaren. Jag skulle nog ändå vilja påstå att det som vi diskuterar nu tillhör de mest betydelsefulla områdena. Jag skulle t.o.m. vilja säga att mänsklighetens framtid i hög grad beror på hur vi i framtiden kan hantera kemikalier på ett bättre sätt än vi har gjort hittills. Vad vi gör i morgon bestäms av vad vi gjorde i går. I dag händer allt du märker Om ingenting förutsett inträffar. Detta är en strof av Claes Andersson, som på ett enkelt sätt beskriver hur allting hänger samman här i tillvaron och ger en, som jag tycker, mycket träffande beskrivning av just kemikaliesamhället. Vi vet att allting verkligen hänger samman. De försyndelser vi har gjort för decennier sedan får vi betala priset för, nu och i framtiden. Vad är då kemiska ämnen och produkter? Ja, det är i stort sett allt som omger oss. På den svenska marknaden finns 55 000 kemiska produkter. Ca 2 000 kemiska ämnen är i bruk. Internationellt handlar det om mellan 60 000 och 70 000 ämnen. I snabb takt introduceras nya produkter. Uppfinningsrikedomen hos företagen är stor när det gäller att hitta på nya produkter och skapa konstlade behov för de produkterna. Kreativiteten är tyvärr inte lika stor när det gäller att undersöka konsekvenserna av alla dessa nya produkter och varor. Det är som regel vinsten som går i första hand. Det är naturligtvis lätt att känna handfallenhet inför denna utveckling. Detta är svårt att hantera i ett isolerat land. Det är svårt att över huvud taget rå på de enorma processer som det handlar om. Samhället måste ändå sätta ramar för kemikaliehanteringen. Inom dessa ramar skall ansvaret givetvis ligga på tillverkare, importörer och användare. Vi menar att det är mycket viktiga steg som riksdagen tar i dag när man förhoppningsvis beslutar att bifalla jordbruksutskottets hemställan. Jordbruksutskottet föreslår en utvidgning av lagen om kemiska produkter, en utvidgning som innebär att lagen skall gälla också varor och att den s.k. substitutionsprincipen tydligt skrivs in i lagen. Hur kan vi styra utvecklingen när det gäller kemikaliehanteringen? Det finns egentligen bara en väg, nämligen att begränsa användningen av kemikalier och att vara mycket restriktiv. Det förutsätter i stort sett två olika vägar att gå. Den första innebär en ändring av de grundläggande villkoren för produktionen. Den andra innebär effektiva samhällsinsatser när det gäller forskning och information, men också när det gäller kontroll. Det är i hög grad en resursfråga vilka möjligheter samhället har att åstadkomma denna forskning, information och kontroll. Det är helt uppenbart att dessa resurser i dag är långt ifrån tillräckliga, både när det gäller kemikalieinspektionen och när det gäller t.ex. kommunerna, på vilkas miljöoch hälsoskyddsförvaltningar ansvaret i hög grad vilar för den kontinuerliga och dagliga tillsynen. Detta är frågor som vi har tagit upp vid budgethanteringar, och som vi naturligtvis kommer att ta upp även i fortsättningen. Det måste ske en förändring i detta sammanhang om vi menar allvar med alla vackra ord om en skärpning av kontrollen av kemikaliehanteringen. Vad skulle grundläggande förändringar av produktionen innebära? Vi från vpk menar att det innebär att vi måste nå fram till ett stadium där vi har en behovsgranskning av de kemiska produkter som finns i samhället, så att vi kan hindra det ständiga tillflödet av nya fullkomligt onödiga produkter. Vi ser en hel del av de krav som ställs i detta betänkande som steg på vägen i denna process. Dit hör det som kallas livscykelspecifikationer och som i andra sammanhang kallas produktanalys, och som ibland även brukar kallas för principen från vaggan till graven, nämligen att den som tillverkar och tillhandahåller en viss produkt skall tala om och veta hur denna produkt skall hanteras under hela produktens livslängd. Vi i vpk stöder också kraven på att materialbalanser skall upprättas när kemikalier används. Vi anser också att det som kallas den omvända bevisbördan skall komma tydligare till uttryck, dvs. att en produkt skall betraktas som farlig tills den som tillverkar eller tillhandahåller den har bevisat motsatsen. Dessa åtgärder, livscykelspecifikationer, materialbalanser och ett kraftfullt genomförande av den omvända bevisbördan, är en nödvändig förutsättning för att samhället genom sina olika myndigheter skall ha en rimlig möjlighet att utöva kontroll. Det är också en förutsättning för att mängden miljöfarligt avfall skall minska. I dag finns det minst 500000 ton, varav minst 100000 ton försvinner varje år. Vi vet alltså inte hur detta avfall slutligen omhändertas. Dessa åtgärder är också en viktig del när det gäller att minska energiförbrukningen. Det kommer nämligen att innebära att mängden energi som hanteringen av en viss produkt kommer att kräva måste redovisas. Det har tidigare sagts här att många olika krav ställs i detta betänkande, och det är omöjligt att på en kort stund hinna redovisa allt. Det finns en reservation som jag ser som mycket viktig och som vi från vpk stöder. Den handlar om att en hel del av de farliga kemikalier som hanteras i hushållen skall förbjudas. En i Stockholm nyligen presenterad undersökning visar att utsläppen av farliga kemikalier från hushållen till de kommunala reningsnäten i vissa fall är större än industrins utsläpp. I hushållen används en lång rad kemiska medel som har tillåtits komma ut i hanteringen innan någon visste hur farliga de var och insåg att detta var fullkomligt vansinnigt. Dessa kemikalier måste bort. Det handlar om en lång rad produkter som är hälsofarliga för människor och som givetvis också är mycket farliga för miljön. Det är fråga om t.ex. möbelpolish, antistatmedel, bilvårdsmedel och olika rengöringsmedel. Utbildning och information om dessa produkter är nog bra, men samhället måste också ta sitt ansvar och se till att de allra värsta produkterna tas bort. Jag tror nämligen att det fungerar på följande sätt. Eftersom det från samhället görs en kontroll och sätts yttre ramar förleds människor att tro att de produkter som finns tillgängliga att köpa i affärerna också är accepterade av samhället och därmed ofarliga att använda. Om samhället utger sig för att utöva en kontroll över dessa produkter, måste samhället också göra det i praktiken. Annars motverkar samhället på sätt och vis sitt eget syfte genom att invagga människor i en falsk trygghet och sedan i praktiken inte ta detta ansvar. De deklarationer som finns på dessa produkter går tyvärr ganska ofta dessutom inte att lita på. I dessa talas det om hur glänsande rent det blir om man använder det ena eller det andra rengöringsmedlet utan att använda vatten, och annat hokuspokus hit och dit. Men i deklarationerna talas det sällan om vad det är i dessa produkter som åstadkommer denna fantastiska rengöring. Det handlar om behovet av att man begränsar de produkter som används i hushållen. Det gäller naturligtvis även bekämpningsmedel och annat som används i trädgårdar. Jag skulle också vilja nämna den reservation där nödvändigheten av gränser för formaldehyd i kläder och textilier tas upp. Andra länder har faktiskt gått före Sverige och satt sådana gränser. Det är orimligt att inte vi i Sverige också har det, då vi vet hur farliga och allergiframkallande dessa produkter är. Det gäller också textilfärger som innehåller benzedin och som av kemikalieinspektionen är deklarerade som cancerframkallande. Detta tas upp i en annan reservation. Jag vill även yrka bifall till de reservationer där det angelägna behovet av att man snarast begränsar och får bort användningen av PVC och PCB tas upp. Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 och 20 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Vi politiker måste sätta gränser för användningen av kemikalier i samhället av både hälsoskäl och ekologiska skäl. Riksdagsmajoriteten har gjort det i mycket liten utsträckning, och regeringen har totalt tappat greppet. Situationen glider oss ur händerna. Vi översköljs av nya, bristfälligt dokumenterade kemikalier, och vi har ingen aning om olika samverkande, synergistiska, effekter som finns. Vi har arbetat med utredningar gång på gång, och det har givits löften från regeringshåll, men ingenting har hänt. Inga stora politiska beslut har börjat leda oss bort från det kemikaliedominerade samhället. Enligt allergiutredningen, som nyligen lades fram, har det visat sig att en tredjedel av alla barn har allergiska besvär. Hur påverkar detta samhällsdebatten? Jo, en LO-pamp går ut och säger att kärnkraften inte kan avvecklas på grund av alla allergier. Det är ganska konstigt att man vill behålla kärnkraften för att minska allergiska och immunologiska besvär och göra det genom att öka riskerna för joniserande strålning. Varför talas det inte i debatten om andra tekniska lösningar som finns? Varför kritiseras inte alla fuskbyggen och dåliga material som används? Och varför talas det inte om alla ej granskade kemikalier där ofarligheten inte har kunnat visas innan produkterna börjat användas? Trots att grundtanken i den kemikalielagstiftning som vi faktiskt har är den omvända bevisbördan, nämligen att det är tillverkare, importörer och de som hanterar produkterna som faktiskt har bevisbördan på sin sida tillämpas inte denna, utan samhället accepterar att ingenting rejält görs åt saken. Användningen av kemikalier minskar inte. Ett annat exempel på detta är regeringens halvering av antalet jordbrukskemikalier, det gamla vallöftet från 1985. Man ser inte till preparatens effektivitet utan till antal kilo aktiv substans, trots att preparat i dag kan användas som bara behövs i ytterst små mängder per hektar för att samma syfte som tidigare skall uppnås. Detta trots att Birgitta Dahl på en presskonferens inför valet 1985 lovade — jag vet för det var jag som ställde frågan — att det är självklart att vi också måste titta på hur många hektar kemikalierna räcker till. Men det görs inte. Kemikalieinspektionen har faktiskt en lagstiftning till sitt förfogande, som det går att använda ganska långt. Men fortfarande ligger väldigt mycket makt hos regeringen. Kemikalieinspektionens makt är alltså kringskuren. När vi debatterade budgetfrågor i våras ville ett flertal partier, bl.a. miljöpartiet, ha en rejäl resursförstärkning till kemikalieinspektionen. Men för det fanns inte riksdagsmajoritet. Hur skall vi då kunna begära att en myndighet skall klara av sina uppgifter på ett effektivt sätt, trots en hög ambitionsnivå? Det blir ju omöjligt med tanke på de starka intressen som kemikalieinspektionen måste kämpa emot och de stora förändringar som behövs! Trots allt verkar det nu som att riksdagen är litet ”på gång” i dessa frågor. Jordbruksutskottet, som är riksdagens miljöutskott, har faktiskt kommit fram till två mycket viktiga slutsatser i denna omgång. Det är ovanligt att utskottet gör det på miljöområdet. Man har nämligen sagt att lagen om kemiska produkter i fortsättningen inte bara skall gälla för kemiska ämnen och beredningar, alltså det som kallas för kemiska produkter i lagen, utan den skall också gälla för kemiska varor. Här rättar alltså riksdagen i dag till ett gammalt misstag som gjordes då lagen skrevs, nämligen att man inte tog med kemiska varor. Det har bl.a. inneburit att när ett kemiskt ämne hamnar i en vara, t.ex. när bly hamnar i ett blybatteri, gäller inte lagen. Kemikalieinspektionen kan alltså inte tillämpa lagen för att kontrollera användning och hantering. Men nu rättar vi till detta. Tidigare fick regeringen lov att lista varje enskild kemisk vara, vilket är en enorm uppgift, för att kemikalieinspektionen skulle kunna använda sig av lagen. Det har alltså legat helt på regeringen att avgöra vilka kemiska varor som kemikalieinspektionen skulle kunna ta tagii. Ett annat mycket viktigt beslut som vi kommer att fatta här i dag och som är grundläggande för synen på kemikaliehanteringen i framtiden är att substitutionsprincipen nu förs in klart och tydligt i lagtexten. Riksdagen nöjer sig inte längre med luddiga formuleringar i förarbetena. Det kan bli ett mycket starkt vapen för kemikalieinspektionen i framtiden. Det innebär också att vi måste ge kemikalieinspektionen ordentligt med resurser. Vi måste tänka på detta i budgetarbetet framöver. Nu har vi ju vidgat tillämpningsområdet till att gälla alla kemiska varor, alltså får kemikalieinspektionen mer att göra. Det kommer att kosta mer. Vi skriver in substitutionsprincipen i lagen. Kemikalieinspektionen får alltså större möjligheter att gå mycket långt. Men den behöver resurser för att verkligen kunna se om det finns alternativ. Man behöver resurser för att skaffa information från andra länder. Man kanske skulle behöva ökade laboratorieresurser också för att klara uppgiften och kunna sätta ordentlig press, för substitutionsprincipen innebär ju att i alla fall där det finns ett mindre farligt alternativ skall det alternativet användas. Det kan faktiskt leda till stora förändringar i användningen av kemikalier. Jag skall bara ta ett aktuellt exempel. I betänkandet finns en reservation som gäller förbud mot PVC-plast. I Ny Teknik den 19 oktober stod så här: Regeringen har vilseletts av industrin. Industrin har sagt att det inte finns alternativ. Därför har regeringen inte gjort någonting. Hade substitutionsprincipen gällt och hade kemikalieinspektionen haft ordentligt med resurser att skaffa sig information hade det här egentligen inte varit något problem. Det hade helt enkelt ordnat sig. Vad säger riksdagsmajoriteten nu? Trots att man har varit så radikal att man har accepterat substitutionsprincipen, säger man att det bör inledas förhandlingar med industrin i väntan på eventuell lagändring. Vad då inleda förhandlingar? Regeringen är tydligen redan totalt vilseledd. Det finns alternativ till PVC. Substitutionsprincipen skulle också innebära en uppröjning av alla de hushållskemikalier som Annika Åhnberg talade om. Ofta behöver man inte alls använda så starka och farliga kemikalier i hushållen som i dag används. Politiken på kemikalieområdet måste grundas på dels rejäla krav på regler ilagstiftningen, dels öppenhet och information. Informationen är nödvändig för tillsynsmyndigheterna men också för allmänhetens möjligheter till engagemang samt för miljöorganisationernas arbete. Det finns en lång rad reservationer i det här betänkandet som på olika sätt anknyter till dessa två grundpelare: krav och information. Det finns ett krav på livscykelspecifikationer i en reservation. Det vore ett sätt att gå in och kontrollera kemikalieanvändningen redan vid källan. En tillverkare skulle kunna uppge vad som kommer att hända produkterna i den framtida användningen och vad som kommer att hända när det så småningom blir avfall. Det finns vidare ett krav på materialbalanser. Det kan vara oerhört värdefullt för en effektiv tillsyn. Kemiska ämnen måste ju ta vägen någonstans. Kan då företagen redovisa vart allt tar vägen — går ut i vatten, skorstenar eller i varor — och då har man redan vid inköpet större möjligheter att kontrollera. Det ger också goda möjligheter för konsumenterna själva att sätta sig in i vad industrin håller på med och vad industrin släpper ut samt vad produkterna innehåller. Jag kan berätta från en resa till Washington i USA förra veckan. Där jobbar man med någonting som heter Community right to know. Det innebär att alla skall ha rätt att på ett mycket lättfattligt sätt få information om vad alla industrier släpper ut. Det är mycket detaljerad information. Man tar upp de flesta kemiska ämnen som finns. Man arbetar också för att ta fram materialbalanser. Detta har åtminstone enligt dem som arbetar med detta visat sig mycket verkningsfullt. Industrin har frivilligt förbättrat sig. Man har skämts för att stå i toppen på sämsta-listan. Det står i betänkandet när det gäller produktregister, som vi vill ha mera öppet och offentligt, att det råd som skall godkänna att information lämnas ut inte brukar vägra information. Ja visst, men varför skall det över huvud taget vara så att man skall behöva fråga om lov? Det är väl självklart att alla uppgifter skall vara offentliga. Tvärtom borde det vara så att information aktivt förs ut. Jag måste också fråga: Varför vill inte utskottsmajoriteten klart och tydligt skriva in i lagtexten principen om den omvända bevisbördan? Det är ju ändå en grundprincip i lagen, som inte fungerar i praktiken. Då måste vi lagstiftare göra någonting. Vi har inte heller förhandsgranskning. Alltså kan inte den omvända bevisbördan fungera. När det gäller förhandsgranskningen kan jag hänvisa till folkpartiet, eftersom jag redan har talat så mycket om detta. Tyvärr ställer sig inte folkpartiet bakom principen om den omvända bevisbördan, men det är bra att folkpartiet har motionerat om förhandsgranskning och ställer sig bakom kravet på sådan i en reservation. Vi har också en reservation om kommunernas befogenheter. Vi menar att kommunerna måste få ökade befogenheter. Kommunerna får ökat ansvar nu när det gäller miljöoch hälsoskyddet. Men ett ökat ansvar kräver ett ökat lokalt engagemang. För ett ökat lokalt engagemang krävs också ökade befogenheter. Om man inte har befogenheter blir det ju lätt så, att intresset svalnar. Därför vill vi att kommunerna skall kunna göra mycket mera på detta område än man gör i dag, för i dag har kommunerna svårt att gå ut med generella föreskrifter. Man kan komma med anvisningar till varje enskild användare, men man har svårt att beakta ekologiska risker enligt hälsoskyddslagen. Så vill jag ta upp några saker som har att göra med förbud och gränsvärden för enskilda ämnen. Det finns här en rad reservationer. Utskottsmajoriteten säger att det här är något som kemikalieinspektionen borde syssla med — det blir för detaljerat för riksdagen. Men vad består egentligen den utskottsmajoritet av som står bakom utskottsskrivningen? Alla partier utom socialdemokraterna är ju för ingrepp mot något enskilt ämne på något sätt. Hur är det då med majoritetsskrivningen, enligt vilken vi inte skall hålla på med sådana saker? Vore det inte bättre att vi i riksdagen kunde samlas mycket mera för en radikal miljöpolitik? Som jag uppfattar situationen verkar socialdemokraterna stå ensamma bakom skrivningen som därmed inte är någon majoritetsskrivning. Jag tror faktiskt att det är bra att även riksdagen går in på sådana här enskilda ämnen när det är fråga om något som är mycket viktigt. Det ger myndigheterna ett stöd. Man känner att det faktiskt finns ett politiskt stöd när det gäller att radikalt tillämpa den här typen av ramlagstiftning, och det är viktigt. Vi befinner oss i inledningen av en brytningstid, då vi kanske skall bryta med kemikaliesamhället och då samhället skall grundas på nya principer och nya värderingar. Då är det viktigt att ett mycket starkt politiskt in tresse markeras. Och framför allt: När man väljer att jobba med en sådan här ramlagstiftning tror jag att det behövs ett väldigt tryck, särskilt under de första åren. I övrigt tänker jag inte säga något mera om enskilda reservationer — jag har ju redan talat i 15 minuter — utan jag yrkar bifall till alla de reservationer som miljöpartiet står bakom. Dessutom kan jag hänvisa till här berörda reservationer som vi i miljöpartiet också står bakom men som jag inte haft tid att ta upp.

Fru talman! Åsa Domeij ironiserade litet grand över allergiutredningens arbete och de uttalanden som har gjorts i samband med att slutbetänkandet presenterades. Jag fick ett intryck av att Åsa Domeij tonade ned de allvarliga frågor som utredningen har tagit upp när det gäller kemikalieanvändningen. I stället tog hon upp uttalanden om energibehovet som något dramatiskt och utmanande. Jag vill då på ett enkelt sätt försöka klarlägga att vi i utredningen har kommit fram till att problemen är så stora när det gäller inomhusluften och inomhusmiljön att energisparandet kan bli ett bekymmer. Vi kan alltså inte spara energi i bostäderna på det sätt som vi hittills har gjort, om vi samtidigt vill rädda inomhusmiljön. Nivån i det avseendet måste ju vara sådan att människor klarar hälsan. Det visar klart vad utredningen har kommit fram till. Det allvarliga här är — och det är just för att det är allvarligt som jag tar upp den saken — att Åsa Domeij inte tycks inse att allergiutredningen rakt över har tagit upp kemikalieproblemen i detta sammanhang, för det är ju vad vi i utredningen har gjort. Jag vill därför rekommendera Åsa Domeij att mycket noga läsa vad utredningen skriver. Kanske uttrycker hon sig sedan litet mera nyanserat i debatten.
Fru talman! Jag har absolut inte sagt att vi skall nonchalera dessa frågor. Jag tycker bara att det är cyniskt att i den allmänna debatten ställa just kärnkraften mot barns allergiproblem. Kärnkraften i sig innebär ju immunologiska risker. Självfallet skall vi lösa båda dessa problem, även om det skulle innebära en något ökad elförbrukning. Dessutom finns det tekniska lösningar som är av det slaget att det inte alls behöver bli så, att elförbrukningen ökar särskilt mycket. Jag skall inte gå in på detaljerna. Jag tänker då exempelvis på hur man har beräknat elbehovet. Det finns mycket att säga i det avseendet. Men eftersom en viss debattör, den gamla LO-pampen, inte är med i debatten, vill jag inte gå in på den saken. Vidare har jag inte alls sagt att utredningen inte har tagit upp detta, utan vad jag har sagt är att man i den allmänna debatten inte har berört den kritik som riktas mot alla fuskbyggen och alla onödiga material och kemikalier som medför risker. I stället har man valt att göra uttalanden om att vi måste ha kvar kärnkraften, med hänvisning till att barnen har mycket stora allergiska besvär. Det är det resonemanget som jag tycker är så cyniskt.
Fru talman! Allergiutredningen har, som jag sagt, tagit upp kemikalieproblemet i hela dess vidd. Utredningen har också tagit upp detta med s.k. sjuka hus. Men i det sammanhanget kommer frågan om energianvändningen med i bilden, och det är den frågan som har fått ganska stora proportioner — det håller jag gärna med om. Vi kan dock inte bortse från det faktum att vi, om vi skall klara en god inomhusmiljö framöver, måste vara beredda att se hur vi kan klara det med de nya tekniska lösningarna, som också kräver energi. Det är i det sammanhanget som den här frågan har kommit med. Ännu en gång: Läs vad utredningen skriver!
Fru talman! För andra gången: Jag har faktiskt inte hänvisat till allergiutredningen och sagt att denna inte har tagit upp den aktuella frågan. Jag har sagt att barns allergiproblem bara har kopplats till kärnkraften i den allmänna debatten. Det var mycket bra att Ingvar Eriksson, som han gjorde i sitt senaste inlägg, sade att den biten har fått alldeles för stora proportioner. Det är klart att vi skall lösa dessa problem. På den punkten kan vi i så fall vara överens.

Fru talman! Den stora mängd kemikalier som vi dagligen hanterar såväl inom industri och hantverk som i hushåll är en källa till oro för befolkningen. Ibland tror allmänheten säkert att alla kemikalier är farliga. Man hör ju mest talas om de kemikalier som är farliga. Men man glömmer bort att många av oss inte skulle ha uppnått 50 års ålder utan hjälp av vissa livsviktiga kemikalier. Speciellt när det gäller läkemedel och livsmedel finns det många livsviktiga kemikalier som vi måste slå vakt om. Den kemikaliekontroll som vi i dag diskuterar gäller främst de farliga kemikalierna. Det handlar då speciellt om de hälsooch miljöfarliga kemikalierna samt om kontrollen i det avseendet. Sedan tror jag också att Sveriges folkvalda kan medverka till en minskning av oron bland allmänheten genom att själva i den politiska informationen och i den egna mötesverksamheten tala om vad som beslutas och vad som görs till följd av politiska beslut om kemikaliekontroll. Både på 70-talet och i början av 80-talet kunde man nämligen tala om att det gick trögt när det gällde att utveckla kemikaliekontrollen. Men nu är det en helt annan fart på undersökningsoch kontrollarbetet. Det fattas nu regelbundet beslut hos ansvarig myndighet eller hos regeringen om begränsningar, om förbud. Därför kan det inte hjälpas att jag frestas att beskriva en del av de motioner och reservationer som i dag tas upp som ett uttryck för ren demonstrationspolitik. Beslut är ju på många håll på väg att fattas, och det inom loppet av ett år. Men sedan finns det också motioner, som kan ha betydelse när det gäller att fästa uppmärksamheten på tröghet eller brister i arbetet med de farliga kemikalierna. Sådana motioner skall välkomnas. Men det allvarligaste tycker jag är att man i motionerna sällan uppmärksammar det arbete som har gjorts sedan förra årets debatt om kemikaliekontroll för att vi skall kunna komma till rätta med riskerna. Därför skall jag ta tillfället i akt och tala litet om den saken. Jag tar då till min hjälp de pressmeddelanden som under de senaste två månanderna har kommit från kemikalieinspektionen — jag begränsar mig alltså till det som har hänt under två månader.

Det händer alltså mycket på detta område, och den beskrivning som ibland görs av att det inte händer någonting är felaktig. Också jag välkomnar de två uttalanden som görs i betänkandet om vissa förstärkningar i lagregelverket för kemikaliekontrollen. Det är nödvändigt att vi ständigt ser över det och förstärker det. Till Lars Ernestam vill jag säga att jag inte är någon kemiingenjör och inte kan gå in en debatt om bedömningen av enskilda kemikalier. Det är riktigt att socialdemokraterna har lovat att alla nya kemikalier skall förhandsgranskas. På regeringens bord ligger nu ett förslag om obligatorisk förhandsanmälning av alla nya kemiska ämnen och om vad denna skall innehålla för att en förhandsgranskning skall kunna starta. Det är också viktigt att förstå att reglerna i dagens samhälle i någon mån måste överensstämma med vissa regler utomlands, då 90 96 av våra kemikalier är importerade. När det gäller den internationella granskningen är det oerhört viktigt att vi samarbetar med andra länder. Jag kommer just från en stor konferens i Sofia, som också andra riksdagsledamöter fick tillfälle att övervara. Man kom där överens om att utöka informationen om farliga kemikalier mellan de 35 deltagande länderna i Europa och om att försöka minska antalet farliga kemikalier. Just dessa beslut kan få stor betydelse för kemikaliehanteringen i Sverige, där alltså 90 96 av alla kemikalier är importerade. Jag vill också gärna säga att mycket av svaren på motionerna och reservationerna döljs i den utredning som ligger i regeringskansliet för beredning, nämligen kemikaliekontrollutredningens betänkande, som innebär att en förstärkning av kontrollen skall göras. När det gäller PCB vill jag säga till Lars Ernestam att man om man läser betänkandet ser att tidsramen för användningen av PCB är mycket liten. Det är bara vissa gamla kondensatorer som får användas till 1994. Sedan 1971 har det icke getts några nya tillstånd att införa större maskiner eller installationer med PCB. Vi är alltså på god väg mot ett förbud. Åsa Domeij säger att regeringen har tappat greppet om alla dessa frågor och att det inte kommer några beslut från kemikalieinspektionen. Jag har nyss påpekat att det kommer beslut. Åsa Domeijs argumentering är falsk historieskrivning, och den är mycket förenklad. Om Åsa Domeij hade varit med i riksdagen tidigare skulle hon ha vetat att vi under 1970 och 1980-talet gång på gång tillsköt nya pengar till kemikaliekontroll och krävde ökad kontroll. Det är inte alls något nytt att vi ställer krav på ökad kontroll av kemikaliehanteringen. Det är en utveckling som har skett under många år och där riksdagen har varit på alerten. Sett i historiens ljus har det ändå skett en påtaglig förbättring av kemikaliekontrollen. När Åsa Domeij nämner preparaten i jordbruket kan jag bara hänvisa till det som jag nämnde, dvs. att alla tillstånd för bekämpningsmedel skall omprövas 1990. Om det internationella arbetet vill jag till sist säga att kemikalieinspektionen arbetar mycket aktivt internationellt för att försöka få till stånd en ökad kemikaliekontroll i samarbete med andra länder. När det gäller nordiskt samarbete görs det nu en gemensam kartläggning av t.ex. alla livsmedelskemikalier, och vi arbetar vidare på dessa områden. För närvarande bereder regeringen alltså kemikaliekontrollutredningens betänkande, där många av de frågor som tas upp i detta betänkande är föremål för behandling. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Låt mig först yrka bifall till reservationerna 25 och 26, vilket jag tyvärr glömde i mitt första anförande.

Det görs ett mycket förtjänstfullt arbete på kemikalieinspektionen — det tycker jag också — men man saknar resurser. Man kan inte göra allt det som borde göras, och det behövs mer ekonomiska resurser. Kemikalieinspektionens uppgift blir fullkomligt omöjlig om den inte backas upp genom en lagstiftning, som ställer större krav på företagen, så att det kan ske en omsvängning i de produktionsförhållanden som är grunden i detta samhälle. Varför kan inte socialdemokraterna ställa sig bakom kraven på materialbalanser och livscykelspecifikationer? Hur skall det annars gå till att få till stånd en grundläggande förändring av produktionen? Även socialdemokraterna måste väl anse att en sådan förändring är nödvändig och att dessa krav är viktiga att driva också i det internationella perspektivet. Det kan inte vara så, som det verkade i Grethe Lundblads inlägg, att socialdemokraterna tycker att allt är bra i denna den bästa av världar och att allt går åt rätt håll när det gäller kemikaliekontrollen? Det gör det sannerligen inte.

Fru talman! Grethe Lundblad säger att de motioner som behandlas i detta betänkande är en demonstrationspolitik. Mot vad är de i så fall en demonstrationspolitik? Vi är inte mot dem som jobbar med dessa frågor, utan vi försöker på alla sätt stödja och hjälpa dem, så att de, som Annika Åhnberg sade, får resurser och känner att de kan jobba vidare med frågorna. Om motionerna skall uppfattas som en demonstrationspolitik är det i så fall mot regeringens sätt att hantera frågorna, dvs. att regeringen inte är tillräckligt aktiv och att regeringen inte gör det som vi år efter år kommer tillbaka till riksdagen och kräver. Grethe Lundblad nämner en mängd åtgärder som kemikalieinspektionen har föreslagit. Ja, det är bra, men en hel del av detta gäller en begäran från kemikalieinspektionen till regeringen om att få göra saker och ting. Vi har ännu inte hört regeringens svar, och det är därför inte säkert att det blir någonting av. Det är regeringen som vi vill sparka på och som vi uppmanar att göra saker och ting. Grethe Lundblad säger också att hon välkomnar de uttalanden som görs i betänkandet, och det är bra. Det krävdes dock en ganska stor debatt och övertalning i utskottet innan vi kom fram till detta, och det krävdes egentligen, om vi skall vara ärliga, att vi redovisade en majoritet mot regeringen innan socialdemokraterna kom underfund med att det här var mycket bra. Om man nu har tänkt över det hela och välkomnar dessa uttalanden är det så mycket bättre; det är alltid bra när regeringen och dess företrädare kommer på bättre tankar. Grethe Lundblad talar om den information som har kommit från kemikalieinspektionen. Vi hade en bra toxikologisk information vid Karolinska institutet. Men regeringen skulle bilda en kemikalieinspektion, och då lade man in den informationen i kemikalieinspektionen. Nu fungerar det inte på det sätt som var tänkt, och det är därför inte riktigt bra. Jag skulle vilja fråga Grethe Lundblad om hon är beredd att arbeta för att vi får tillbaka den typ av information som vi då hade.

Fru talman! Jag delar Grethe Lundblads uppfattning att vi också måste tala en del om kemikaliernas positiva effekter. I en sådan här diskussion kommer oftast de negativa sidorna fram, men vi är alla beroende av kemikalier. Jag delar också hennes uppfattning att kemikalieinspektionen har uträttat mycket, trots att jag anser att socialdemokraterna har varit alldeles för njugga med att ge kemikalieinspektionen de resurser den behöver. Sedan vill jag ta upp några saker i betänkandet som jag tycker har en litet självgod tendens. Det gäller också vallöften. Det är klart att man kan kasta ut sådana här vallöften. Man kan säga att vi skall halvera användningen av bekämpningsmedel. Vi skall granska alla i Sverige nya kemikalier. Det har man sagt. Men när man kommer till måluppfyllelsen klarar man inte den. Då är det mycket viktigt att man också kan erkänna detta. Det är en gigantisk uppgift, Grethe Lundblad, som föreläggs oss om vi skall uppfylla löftena att förhandsgranska och tillräckligt undersöka alla kemikalier. Få av de 1000 vanliga ämnen som står för 99 26 av användningen är dokumenterade. Det är riktigt att Sverige har tagit ansvar för några, medan andra utvecklade länder har ansvarat för några. Men det är oerhört mycket kvar att göra, och det framgår inte på ett bra sätt av betänkandet. Jag är optimist på miljöområdet. Jag tror på marknadsekonomin. Jag tror på de starka företagens och de starka ekonomiernas möjlighet att klara detta. Men då måste vi också ställa krav och erkänna var vi står. Det finns andra system. Vi har det socialistiska systemet, Grethe Lundblad, som i och för sig varken Grethe Lundblad eller jag står för, som nu har visat sin fullständiga oförmåga att lösa dessa problem. Det har visat en misshushållning med människor och yttre miljö som vi inte trodde skulle kunna förekomma, även om vi har anat det. Även där måste de starka marknadsekonomiska länderna gå in. Men vi måste erkänna att vi inte har kommit tillräckligt långt, och att regeringen har mycket kvar att göra. Jag vill sammanfatta mina frågor till Grethe Lundblad en gång till: Kan vi vara överens om att både vi här i riksdagen och regeringen inte har gjort tillräckligt mycket på det här området?

Fru talman! Frågan är, Grethe Lundblad, om det har hänt något. Det har inte hänt mycket, men det kommer att hända ett par saker i dag när riksdagen fattar två bra beslut: att utvidga lagen till att också gälla varor och att börja tillämpa substitutionsprincipen. Jag är jätteglad över att socialdemokraterna inte reserverade sig, utan utskottet är enigt. Men jag skulle vilja fråga: Kommer ni socialdemokrater i riksdagen att arbeta för att detta i praktiken också kommer att fungera? Kommer ni att aktivt arbeta för att kemikalieinspektionen får betydligt mer pengar nu när lagens tillämpningsområde och inspektionens befogenheter i och med dagens riksdagsbeslut faktiskt kommer att växa? Grethe Lundblad pratar hela tiden om hur bra det har blivit, att det nu finns 40 listade kemikalier och att det händer så oerhört mycket. Men komplexiteten växer hela tiden. Det kommer mängder av nya kemikalier hela tiden, samtidigt som alla de gamla inte heller är förhandsgranskade, utan säljs helt utan dokumentation. Här skulle jag vilja komma tillbaka till detta med öppenheten. Bör inte alla kemiska produkter och varor förses med innehållsdeklaration, så att människor får veta vad de köper? Bör man inte arbeta med den typ av öppna system som man i alla fall har börjat med i USA? Jag tog upp ett exempel med Community right to know, då alla människor, genom att materialbalanser används, får reda på vad företagen släpper ut och vad de säljer. Kemikaliedebatten drog i gång 1962 i och med Rachel Carsons bok Tyst vår. Det är väldigt länge sedan. Det var samma år som jag föddes, och hur mycket har hänt? Kemikalieinspektionen inrättades 1985, så sent. Innan dess hade vi ingen kemikalieinspektion, utan bara produktkontrollnämnden. Under de här decennierna har vi fått en del förbud, men vi har inte alls fått någon upprensning i hela kemikaliedjungeln, utan den växer hela tiden. Vi måste fatta mycket mer långtgående politiska beslut. Det har sedan många år varit helt uppenbart att de hushållskemikalier som Grethe Lundblad nu säger att det kanske kommer en del förbud mot borde förbjudas. Så är det på område efter område. Nu skulle jag vilja fråga rent konkret: Varför vill inte socialdemokraterna införa tydligt i lagtexten att det är den omvända bevisbördan som skall gälla? Det är importörer och tillverkare som skall visa att de kemiska produkterna och varorna inte är farliga. Det är trots allt en grundtanke i lagstiftningen, Grethe Lundblad. Ser vi att det inte fungerar skall riksdagen agera. Det är vi som stiftar lagarna. Varför vill inte Grethe Lundblad utöka kommunernas befogenheter, så att kommunerna verkligen får en makt att göra någonting, nu när mer ansvar flyttas ner på kommunal nivå? Varför vill inte socialdemokraterna satsa på materialbalanser och livscykelsspecifikationer för att försöka angripa problemen redan vid källan? Det pratas så mycket om att vi inte kan gå in för sent i kedjan utan att det måste göras på ett tidigt stadium. Trots detta fattas det inte politiska beslut som går i den riktningen.

Fru talman! Det är svårt att på kort tid svara så många talare. Det blir nog ofullständigt. Jag vill gärna säga att socialdemokraterna inte tycker att allt är bra på kemikaliehanteringsområdet, och det sade jag redan tidigare. Felet är att ni bara säger att inget händer, medan jag påstår att det gör det. När jag sade att vissa motioner är en demonstrationspolitik, berodde det på att de berör frågor som redan håller på att lösas, och det visste dessa ledamöter redan när de skrev sina reservationer. Jag vill gärna säga att det i dag finns en rätt att begära uppgifter från produktregistret, men saken är den att nästan ingen begär det. Det är ett öppet register på det sättet, men människor får lov att begära uppgifter från det. En del av problemen för kemikalieinspektionen ligger inte bara i att den inte har pengar, utan i att det är brist på toxikologer över huvud taget. Det är svårt att få tag i dem. Till Lars Ernestam skulle jag vilja säga att vi har tagit bort de tolv värsta bekämpningsmedlen, och det är väl bra. Frågan är om man nu skall ompröva alla andra som har tillstånd till 1990. Som liberal måste väl också Lars Ernestam erkänna att man skall hålla givna löften till företagen. Har de fått tillstånd till 1990 skall tillstånden gälla till 1990. Sedan bör de omprövas, om man tror på en viss marknadsekonomi. Jag står inte för ett kommunistiskt synsätt, utan jag står för en stark kontroll av de marknadskrafter som kan vara farliga för människorna. Det är min filosofi i de här frågorna. När någon säger att det inte görs tillräckligt mycket kan jag delvis hålla med om det. Man kan inte göra för mycket på detta område. Det sker oerhört mycket, och man måste arbeta intensivt med frågorna. Därför tycker jag att detta blir någon form av akademisk diskussion. När det gäller produktregistret vill jag gärna säga att man ju har arbetat på det i många år och att man håller på att bygga ut det successivt. Problemet är inte så enkelt, Åsa Domeij, att vi kan stå här i Sveriges riksdag och säga att de och de kemikalierna skall vi förbjuda. 90 26 av produkterna är alltså importerade. Skall vi verkligen stänga Sveriges gränser för oerhört många produkter därför att vi inte vet om det skulle finnas en farlig kemikalie i dem? Den frågan är inte så enkel att svara på — då avhänder vi ju Sveriges befolkning en hel del viktiga ingredienser i hushållet och det dagliga livet, och vi avhänder svensk industri många råvaror. Därför måste vi tyvärr gå den mödosamma vägen över en kemikaliekontroll som går in på område efter område för att försöka plocka bort alla farliga kemikalier — och begränsa användningen så att de inte blir farliga. I frågan om den omvända bevisbördan vill jag säga att jag inte önskar avskaffa regeringsmakten. På regeringens bord ligger ett förslag från kemikaliekontrollutredningen som innebär en diskussion kring den omvända bevisbördan. Jag avvaktar med stort lugn regeringens svar på det förslaget.
Fru talman! Låt mig först säga att jag nog tycker att Grethe Lundblad slinker undan frågan om produktregistret litet väl lättvindigt. Hon säger att det juinte är förbjudet för människor att använda produktregistret. Men det förutsätter ju att man vet att det finns och att det är öppet — och att informationen är begriplig. På alla dessa punkter brister det. Av den anledningen har vi krävt förändringar, och vi har också reserverat oss. Jag tycker att det som Grethe Lundblad sade inte var särskilt klargörande — eller också är Grethe Lundblad mycket okunnig om hur produktregistret fungerar i dag. Sedan noterar jag att Grethe Lundblad inte svarar på frågan varför socialdemokraterna inte stöder kravet på att företagen skall upprätta materialbalanser, så att man kan se vilken mängd åv olika ämnen man har tagit in från början, och därmed ger myndigheterna underlag för att kontrollera vart dessa ämnen tar vägen. Inte heller svarade Grethe Lundblad på frågan varför socialdemokraterna inte tycker att det är angeläget med livscykelspecifikationer, som kräver att företagen talar om vad som skall hända med produkten i produktionen, efter produktionen och när den slutligen hanteras som avfall. Jag vet inte vad det beror på. Är det möjligen så, att socialdemokraterna inte stöder detta krav därför att de är rädda för att stöta sig med företagen, för vilka det kan vara litet krångligt och kostsamt att åstadkomma dessa specifikationer? Sedan tog diskussionen en mer principiell vändning. De östeuropeiska samhällena ställdes mot de samhällen som vi lever i. Jag tror att vi tvingas konstatera att man varken i öst eller väst har lyckats hantera dessa problem. I vår typ av samhälle — den kapitalistiska typen — tvekar samhället ofta att ställa tillräckligt hårda krav. Och man tvekar att finansiera de nödvändiga samhällsåtgärderna med skatter på vinster och kapital, vilket ju är oundvikligt. Man har många problem av den anledningen, inte minst i de s.k. utvecklingsländerna. Vi minns säkert alla vad som hände i t.ex. Bhopal. I de östeuropeiska staterna har man ju inte misslyckats därför att samhället inte ställt krav på papperet — för det har man ju gjort. Men man har aldrig lyckats genomföra kraven, vilket bl.a. beror på att samma maktstruktur som skulle kontrollera företagen också styrde företagen och på olika sätt gjorde vinsterna. Det är en fullkomligt ohållbar situation. Det måste vara en kraft som gör vinster och en annan som kontrollerar. De bristande möjligheterna för vanliga människor, t.ex. arbetare på företag, att tala om vad som var fel och få gehör för sina krav, har naturligtvis också spelat en stor roll, liksom den allmänna bristen på demokrati och yttrandefrihet. Detta är icke vad jag skulle vilja kalla ett socialistiskt samhällssystem, och det är inte heller någonting som jag anser mig vara skyldig att ta ansvar för.

Fru talman! Jag skall avsluta min diskussion med Grethe Lundblad i den här repliken, eftersom det är min sista. Jag tycker att det är litet cyniskt att säga att de här frågorna som tas upp i motionerna innebär överbud — eller vilket ord det nu var som Grethe Lundblad använde. Det är i mycket stor utsträckning viktiga frågor som tas upp. Sedan kan det också vara så att vi inte kan lösa alla dessa frågor i dag. En del av dem är under utredning och kan inte lösas i dag av den anledningen. Men alla frågorna är viktiga, och inser man inte det har man inte insett situationens allvar på kemikalieområdet. Sedan talar Grethe Lundblad litet om bekämpningsmedlen. Ja, det är bra att de tolv svåraste bekämpningsmedlen tas bort. Det finns ju en lång lista med andra bekämpningsmedel som också har försvunnit. Grethe Lundblad säger att vi inte får svika löften till företagen, och det är riktigt. Och visst är det många löften. I det här fallet har Grethe Lundblad ställt ut löften till väljarna, och så finns det löften till företagen — och det går inte ihop. Då menar jag att det är bättre att vi rakt ut talar om för väljarna hur situationen är. Det har socialdemokraterna inte gjort, vare sig när det gäller bekämpningsmedel eller när det gäller nya ämnen, och då får vi den här debatten.

Fru talman! Grethe Lundblad fortsätter att påstå att en hel del av det som vi har reserverat oss för innebär demonstration därför att det gäller sådant som är på väg, vilket vi visste när vi reserverade oss. Jag vill då fråga Grethe Lundblad om den reservation som jag står bakom beträffande materialbalanser i företagen gäller någonting som är på väg, någonting som regeringen har tänkt genomföra. Jag har i varje fall inte hört talas om att man vill göra det. Detta är faktiskt viktigt för att man skall få någon kunskap om hur de här medlen hanteras och var någonstans de blir av. Skall vi ha någon chans att förbättra situationen, måste vi skaffa oss den kunskapen. Och detta är såvitt jag förstår det bästa sättet. Kan Grethe Lundblad anvisa något annat sätt som är bättre, skulle det vara bra att få veta det. Är någonting på gång, Grethe Lundblad, när det gäller gifter i kläderna — eller giftiga preparat i kläderna, eller hur man nu skall uttrycka det? Jag har i varje fall inte hört talas om det. Detta är ett problem. I mitt inledningsanförande sade jag att jag inte vill påstå att detta är orsaken till de allergiska problem vi har. Men att det är en bidragande orsak till dem tror jag ändå att jag vågar säga. Är regeringen på väg att komma med förslag om förbud mot PVC i förpackningar? Jag har i varje fall inte hört det. Man har stretat emot hela tiden. Detta är ändå oerhört viktigt när det gäller att kunna ta hand om det avfall som blir följden av alla dessa förpackningar — och inte minst är det viktigt för de livsmedel som skall förvaras i förpackningarna. I fråga om PCB kan jag hålla med Grethe Lundblad om att saker och ting är på gång. På det området har vi ändå en målsättning. Vi kommer närmare och närmare tidpunkten i den målsättningen ju längre tiden går. Men vi som från centern, från folkpartiet och från andra håll har drivit den här frågan om avveckling av PCB har ju inte börjat med det nu. Vi har börjat tidigare, och man kan kanske t.o.m. säga att de målsättningar som man nu har kommit fram till är en följd av det arbete som gjorts. Att vi fortfarande driver den här frågan beror på att vi inte är nöjda med att man tar så lång tid på sig. Naturligtvis krymper tidsfristen alltmer, och förr eller senare kommer vi i kapp. Men förutsättningen är att regeringen då har klarat av att genomföra intentionerna. Sedan gäller det produktregistret. Då jag kom med i riksdagen var socialdemokraterna i opposition. Då började arbetet med att bygga upp ett produktregister, och det förekom en väldig kritik från socialdemokrater här i kammaren mot att detta arbete gick alldeles för sakta. Man skulle ha varit färdig med det redan 1982. Vi har nu 1989. Socialdemokraterna har alltså haft ganska många år på sig men är ännu inte färdiga. Man kanske därför kan begripa den kritik som kommer. Jag vill nu inte påstå att detta är särskilt enkelt, vi kanske inte ens kan få fram ett fullständigt produktregister. Vi kan här behöva ha en diskussion om hur vi skall gå till väga. Jag för min del tror att det är viktigt att man lägger upp arbetet så att man djupare analyserar de produkter som vi med visst fog kan misstänka är mer farliga än andra innan vi går vidare. Här finns alltså en klar skillnad mellan den attityd som socialdemokraterna hade här i kammaren i opposition och den man har i regeringsställning. Där kan man också tala om en viss demonstrationspolitik, om man nu skall använda Grethe Lundblads sätt att beskriva det. Man skall naturligtvis, Grethe Lundblad, inte svika några löften. Men jag tror att det är viktigt att vi talar om både för människor och för företag vad det är som gäller eftersom dessa diskussioner ständigt kommer upp. Vi vill ha en betydligt bättre framförhållning och klarare redovisning både från riksdagen och från dem som skall hantera dessa frågor, så att företag och människor vet vad som gäller och kan rätta sig därefter.

Fru talman! Det som jag tycker är allvarligast i den här debatten, Grethe Lundblad, är den lugna förtröstan på att regeringen säkert kommer med ett bra förslag så småningom. Men hela den här kemikaliedjungeln är ett enormt samhällsproblem. Varför bara lugnt sitta och vänta och inte ha några åsikter om någonting? Allergierna ökar ju t.ex. Alla vi som sitter här i riksdagen, även ni socialde mokrater, är politiker, och jag skulle vilja veta hur ni ställer er när det gäller den omvända bevisbördan. Skall den föras in i lagen eller inte? Den fungerar ju inte i dag. Skall kommunerna få ökad makt att verkligen kunna göra någonting åt de här problemen? Skall det införas krav på livscykelspecifikationer och på materialbalanser? Det måste väl ändå finnas någon politisk åsikt hos socialdemokraterna. De kan ju inte bara sitta och vänta och säga att regeringen kanske någon gång kommer att lägga fram ett förslag. Under de decennier som gått medan vi haft de här kemikalieproblemen har det ju hänt så otroligt litet. Hur länge skall vi egentligen vänta? Varför skall vi inte ha öppenhet kring de här frågorna? Varför skall vi inte få veta vad vi köper? Det handlar ju om konsumentpolitik också. Varför skall inte alla produkter märkas med vilka kemikalier de innehåller? Det är också mycket märkligt. Varför skall det vara sådant hemlighetsmakeri med det? I sitt senaste inlägg ville ju Grethe Lundblad t.o.m. backa när det gäller den lagstiftning vi redan har. Hon talar om problem med importen och att vi inte kan stänga Sverige. Hon ville alltså minska lagens tillämpningsområden. Lagen om kemiska produkter gäller alla led i kedjan: tillverkning, hantering, försäljning, import och användning. Den gäller alltså även import. Tycker då Grethe Lundblad att det skulle vara okej om företagen flyttar ut viss del av produktionen från Sverige och om de produkter som kommer att importeras inte skulle omfattas av kontrollen? Med den lagstiftning vi har i dag skall de faktiskt kontrolleras. Det ingår helt klart i lagens tillämpningsområde. Det är synd att jag inte har lagboken med mig här så att jag kunde läsa högt. Men nu verkar det som om riksdagens socialdemokrater t.o.m. vill backa från beslut som fattades redan 1985. Det gör mig verkligen betänksam. Det förklarar varför man inte är beredd att nu fatta beslut utan vill vänta på förslag från regeringen. Det här är tydligen inte någonting viktigt. Sedan får jag höra att anledningen till att man inte kunnat göra mer och att det inte har gått snabbare inte framför allt är brist på resurser hos kemikalieinspektionen utan att det är bristen på toxikologer. Visst är det brist på toxikologer just nu, men det var det inte för några år sedan. Varför anställdes inte fler toxikologer då? Vad kommer man att göra för att utbilda fler toxikologer? Kan man vänta sig något bra förslag i den forskningspolitiska proposition som kommer att framläggas i februari t.ex.?

Fru talman! Till Åsa Domeij vill jag säga att jag faktiskt läser kemikalieinspektionens många skrifter. När Åsa Domeij så självklart slår fast att alla produkter skall märkas med vilka kemikalier de innehåller, kan jag inte låta bli att påpeka att det i kemikalieinspektionens ärenden förekommer en del helt oförståeliga namn på kemikalier. Jag tror att många konsumenter inte skulle ha någon större nytta av att produkterna är märkta med ord på upp till 35 bokstäver. Vi måste väl ändå gå ut med en meningsfull information. När det gäller den omvända bevisbördan vill jag säga att det ligger ett förslag från kemikaliekontrollutredningen som fått stöd från parlamentariker. Det är väl inte så märkvärdigt att vi vill avvakta beredningen av det förslaget. I Sverige har vi ju ett system som innebär att utredningsförslag går ut på remiss och jag vill gärna lyssna även på remissinstanserna innan vi tar ställning. Det dröjer kanske inte så länge förrän vi får möjlighet att ta ställning till de problemen här i riksdagen. Man behöver inte ha mer bråttom än att man kan avvakta remissinstansernas yttranden innan man bildar sig en uppfattning om hur man skall utforma en sådan lagtext. När det gäller Lars Ernestams påstående vidhåller jag att jag tror att man under de senaste åren gjort oerhört mycket på detta område, och jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter att hålla den snabba takten när det gäller kemikaliehanteringsfrågor. Med min beskrivning av vad kemikalieinspektionen har gjort har jag velat åstadkomma en motvikt till alla de negativa beskrivningar som gjorts. Jag sade från början att det inte var alla motioner och reservationer som jag tyckte var demonstrationspolitik utan bara vissa, som bl.a. tog upp frågor som redan var på väg att lösas. Jag kan ge exempel på det. Man säger t.ex. i en motion som bl.a. Lennart Brunander har undertecknat att regeringen i avvaktan på lagstiftning bör inleda förhandlingar med företrädare för förpackningsindustrin för att få ett förbud mot PVC-plast i förpackningar. Det står ju i betänkandet att regeringen har inlett förhandlingar med förpackningsindustrin. Lars Ernestam säger också att det är fel att jag talar om demonstrationspolitik. Men det är ju ändå så att det i betänkandet klart står att PVCi förpackningar ska tas bort inom kort och att man medvetet arbetar för detta. När det gäller bekämpningsmedel över huvud taget framgår det klart i betänkandet att man arbetar med dessa frågor. Det är i de fallen jag tycker att man kan tala om demonstrationspolitik. Jag tycker också att vi i riksdagen skall hjälpas åt så att vi inte behöver ha den oerhörda arbetsbörda vi har för närvarande. Jag tycker att vi skall ta upp frågor som är viktiga för allmänheten. Vi skall påpeka brister och tröghet i utvecklingen. Men det är också viktigt att vi talar om för allmänheten vad som sker på olika områden, att kemikaliekontrollen har ökat takten och att man nu snabbt tar itu med de farligaste kemikalierna först. Det är viktigt att man prioriterar så att de farligaste kemikalierna kommer bort först. Därför kommer det även i fortsättningen att finnas anledning för många riksdagsledamöter att kritisera att just den kemikalie de utpekar inte har tagits bort. Men jag tycker, som sagt, att vi skall vara överens om att koncentrera oss på att man håller en hög takt när det gäller utvecklingen av kemikaliekontrollen. Låt oss koncentrera oss på att gå ut med en rejäl information till allmänheten och låt oss gärna ställa bestämda och hårda krav på industrin. De har redan krav på sig att lämna information. Låt oss gärna skärpa de kraven.
Fru talman! Jag anser att detta betänkande om kemikaliekontroll är ett av de allra viktigaste som vi i år har att behandla, men socialdemokraterna visar ett mycket litet intresse för att ta politisk ställning i så viktiga frågor som t.ex. människors möjligheter att få information. Grethe Lundblad sade att beteckningar på kemikalier är så svåra att förstå, och då är det bättre att hemlighålla vad olika produkter innehåller. Vad menar hon med det? Människor har väl möjlighet att själva slå upp och ta reda på vad ord betyder. Det är ju meningen att folk som är engagerade, miljöorganisationer och miljögrupper, enkelt skall kunna ta reda på vilka ämnen som ingår i olika varor och sedan gå ut med rekommendationer till konsumenterna. Det är vad det handlar om. Grethe Lundblads resonemang innebär ungefär detsamma som att eftersom det finns ett fåtal analfabeter i Sverige skall vi inte använda det skrivna ordet, eller eftersom vissa dikter kan förefalla abstrakta för många människor skall det inte skrivas några dikter. Jag anser att detta resonemang är mycket märkligt. Sedan kan man inte få några besked om politiska ställningstaganden när det gäller viktiga frågor såsom detta med omvänd bevisbörda. Vilka är det som skall ha bevisbördan? Tillverkare och hanterare eller domstolar och myndigheter? Grundtanken i lagen är att det är tillverkare och hanterare, men det fungerar inte. Varför kan vi då inte få en lagändring till stånd så att det tydligt skrivs in i lagen att det skall förhålla sig på det sättet? Varför får inte kommunerna ökade befogenheter nu när deras makt ökas? Varför skall inte livscykelspecifikationen införas? Det måste väl ändå finnas några politiska idéer, några politiska ställningstaganden hos kammarens socialdemokrater. Det går inte att bara vänta på att regeringen skall ta ställning. Vi har ju väntat i decennier.
Fru talman! Jag frågade Grethe Lundblad om vad det är som händer på de områden där vi reserverat oss — Grethe Lundblad antydde att det var en demonstration från vår sida. Grethe Lundblad hänvisade då till vad som står i betänkandet. Ja, det är mot det som vi har reserverat oss. Min fråga handlade inte om vad som står i betänkandet, utan om vad som händer i verkligheten och vad regeringen gör. Det är vad jag skulle vilja ha svar på.
Fru talman! Grethe Lundblad anser tydligen fortfarande att det är en sak att avge olika löften till väljarna och en annan att hålla löften till företagen. Om löftena inte kan uppfyllas, får man svika löftena till väljarna. Är det då inte bättre att inte ge väljarna löften som man inte kan infria? Grethe Lundblad fortsätter att tala om överbud och tar upp frågan om PCB. Jag ämnar inte förlänga den här debatten med Grethe Lundblad, eftersom det finns fler ärenden som skall behandlas här i dag. Men Grethe Lundblad sade bl.a. att det inte får installeras några nya PCB-anläggningar i Sverige. Om Grethe Lundblad tittar i betänkandet på s. 13, fjärde raden kan hon läsa att ”nya installationer av sådan utrustning med en större effekt än 2 kilovoltampere är sedan den 1 januari 1989 inte tillåtna”. Detta borde tyda på att det är tillåtet att installera viss utrustning. I så fall har Grethe Lundblad gett oss en felaktig konsumentupplysning här i dag. Detta är en viktig fråga som vi i folkpartiet har drivit under många år. Nu har socialdemokraterna börjat närma sig oss, men man kan fråga sig hur det hade blivit med PCB om vi inte år efter år hade drivit frågan. Har vi då hela tiden enbart varit opportuna och bedrivit oppositionspolitik? Det skulle vara intressant att få någon kommentar till detta. Det finns även en del andra motioner som vi från folkpartiet inte har kun nat ställa oss bakom, eftersom vi inte tror att förslagen i dem är genomförbara. Men jag skulle aldrig komma på tanken att säga att de är en form av överbudspolitik. Det är viktigt att dessa frågor tas upp och debatteras och utvärderas och att man kommer fram till olika ställningstaganden. Jag är ledsen att jag måste säga det, men om man har den uppfattning som Grethe Lundblad företräder anser jag att det tyder på en självgodhet när det gäller miljöpolitiken som ibland tyvärr präglar socialdemokraternas hantering av denna. Det är därför som man måste reagera så starkt ibland.
Fru talman! Vi står inför enorma problem när det gäller kemikaliehanteringen, problem som har tillåtits växa genom decennierna. Efter denna debatt tvingas vi här i kammaren att konstatera att socialdemokraterna tycks stå tämligen handfallna inför denna utveckling. Man väljer att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att allting i stort sett är bra och att utvecklingen går åt rätt håll. Jag måste konstatera att t.o.m. folkpartiet tycks stå till vänster om socialdemokraterna när det gäller kraven på ökade samhällsingripanden och kontroll över kemikaliehanteringen. Detta gör mig besviken. Tror socialdemokraterna att vi kan fortsätta som hittills och låta företag producera utan att ta hänsyn till konsekvenserna för människors hälsa och effekterna på miljön? Det är i dag bara på papperet — men bara på papperet, Grethe Lundblad — som producenten tar ansvar för de varor som han producerar. I verkligheten är det inte någon som tar detta ansvar. Jag undrar på vilket sätt socialdemokraterna anser att vi skall få en förändring till stånd. Hur skall producentansvaret förverkligas, om inte så som i dag har diskuteras och föreslagits? Vad har socialdemokraterna för alternativ till kraven på materialbalanser, livscykelsspecifikation och ett effektivt genomförande av den omvända bevisbördan? Om socialdemokraterna inte har några alternativa förslag till hur vi i realiteten skall få en effektiv kemikaliehantering, anser jag att situationen är mycket hotande och mycket allvarlig.
Fru talman! Jag vill gärna säga att vi socialdemokrater inte alls står handfallna inför den utveckling som sker. Ni lyssnar inte på vad jag säger. Jag har sagt att det är mycket inom kemikaliehanteringen som skall åstadkommas framöver. Det är en mycket viktig verksamhet och vi skall se till att den får bra resurser. Men vi är också glada över alla framsteg som görs när det gäller kemikaliekontrollen. Det är dessa som ni försöker att dölja. Vi vill arbeta träget för en ökad kontroll av alla nya kemikalier. Vi skall försöka att komma ifatt med arbetet när det gäller alla kemikalier vi redan har och sätta en deklaration på dem. Till Annika Åhnberg vill jag säga att den förhandsanmälan som nämns här och som kemikalieinspektionen nu skall gå ut och kräva är ett sätt att genomföra den s.k. livscykelsspecifikationen på kemikalier, dvs. att man från företagens sida skall anmäla vilka ämnen som ingår och hur dessa kommer att utvecklas i de produkter som de skapar. Jag tycker att ni svartmålar den politik som har förts. Ni är också obenägna att erkänna att det trots allt sker framsteg på detta område. På många av de områden som har nämnts i reservationerna är ju en verksamhet på gång. Utvecklingen är kanske inte tillräckligt kraftig och snabb enligt er uppfattning, men den är på gång. Jag tror att vi är överens om att vi måste begränsa användningen av många av dessa kemikalier och se till att vi får en hållbar utveckling även på kemikalieområdet. Efter att nyss ha bevistat en stor internationell konferans måste jag ändå konstatera att Sverige är ett av de länder som är mycket långt framme när det gäller detta område. Vi är tacksamma över att också många av länderna i Europa börjar vakna upp och försöka hjälpa till i detta stora internationella arbete på att begränsa antalet farliga kemikalier och få ned användningen så att den ligger på en nivå som både naturen och människor tål. Detta är trots allt den gemensamma strävan vi alla bör ha, och den har också socialdemokraterna.
Fru talman! Jag konstaterar nu att Grethe Lundblad i sitt senaste inlägg plötsligt gör en ny och ganska vidlyftig definition på vad denna förhandsanmälan innebär. I själva verket gör hon den till en synonym med begreppet livscykelsspecifikation, vilket är mycket positivt. Det visar i så fall att socialdemokraterna anser att en livscykelsspecifikation är nödvändig. Då blir det ju ännu mer obegripligt att man inte anslöt sig till de krav som framställdes i utskottet. Jag får väl förmoda att det i så fall var politisk prestige som lade hinder i vägen. Det kan vi ha överseende med, så länge man kan tolka Grethe Lundblads uttalande så, att detta betyder att vi kanske från regeringshåll kommer att få ett förslag som motsvarar kravet på livscykelsspecifikation. Det tackar vi för!
Fru talman! Nej, det är inte alls så att vi inte lyssnar, Grethe Lundblad. Det är bara så att jag inte ens med min bästa vilja att läsa mellan raderna får några svar på de frågor som jag ställer. Snart kommer ju riksdagen att fatta två viktiga beslut: att utvidga lagen om kemiska produkter till att också omfatta kemiska varor — en stor utvidgning av tillämpningsområdet — samt att införa substitutionsprincipen i lagtexten. Hädanefter måste man alltså alltid välja det bästa alternativet. Men kemikalieinspektionen måste få resurser att förverkliga detta. Man kan inte bara tala om hur lagtexten ser ut, utan man måste också se till att det finns ordentliga instrument för att genomföra detta. Hur kommer det att bli? Kommer ni socialdemokrater i riksdagen att jobba för att följa upp detta riksdagsbeslut? Sedan måste jag återigen ställa en annan fråga. Det gäller riksdagens funktion som lagstiftare. Riksdagen har fattat beslut om lagen om kemiska produkter. En grundtanke i den lagen är den omvända bevisbördan. Bevisbör dan ligger alltså på tillverkare och importörer. Men i praktiken fungerar det inte alls, av massor av olika skäl. Då måste riksdagen förtydliga sig, så att det kommer in i själva lagtexten. Det räcker inte med allmänna resonemang i förarbetena. Riksdagen måste ta sitt ansvar. Grethe Lundblad väntar på regeringens initiativ, men det är faktiskt vi här som fattar beslut om lagarna. Vad vi gör är att fatta beslut om lagar och anslå pengar, så vi är faktiskt ansvariga! Jag måste också fråga på nytt: När Grethe Lundblad i slutet av debatten plötsligt ändrar sig och börjar tala om att det är positivt med livscykelsspecifikation, varför då inte stödja den reservationen? Och varför inte också stödja den reservation som gäller materialbalanser? Ibland går Grethe Lundblads inlägg ut på att det händer mycket, ibland på att det går långsamt, men hela tiden skall man lugnt sitta och vänta på regeringens aktivitet, trots att problemen växer. Det är ju pressen utifrån som har gjort att det över huvud taget har hänt någonting på det här området. Det är olika aktioner från miljörörelsen, t.ex. Greenpeace, som har tvingat regeringen att agera i kemikaliefrågan — och även riksdagen har satt press på regeringen. Ändå skall vi sitta här och vänta på regeringens initiativ! Vad skulle vi ha för skäl att tro på att regeringen kommer att vara särskilt aktiv på det här området? De enskilda människornas och organisationernas initiativ och intresse är alltså nödvändigt för att det skall hända någonting, men trots det vill inte Grethe Lundblad att uppgifter av olika slag skall vara offentliga, så att människor verkligen får möjlighet att agera på ett bra faktaunderlag. Jag tror det är helt nödvändigt med deltagande från människor och organisationer för att stödja myndigheterna i det här arbetet. Men då måste de också få chansen!
Fru talman! Till Åsa Domeij vill jag gärna säga att det jag nämnde om de långa orden gällde märkning av produkterna. Åsa Domeij krävde att det skulle vara fullständig märkning med alla kemikalier på alla produkter, och det tror jag är någonting omöjligt. Däremot är produktkontrollregistret öppet, om man ansöker om tillstånd att få uppgifter ur det. Orsaken till att det blev kringgärdat på det sättet var hänsynen till produkthemligheter hos olika företag. Man har alltså möjlighet att få ut alla uppgifter, men det är mycket få som frågar efter dem. Borde vi inte gå in och kräva lagstiftning, frågar Åsa Domeij. Jag har under många år här i riksdagen lärt mig att ta reda på fakta innan jag gör någonting och att undersöka sakläget, både när jag skriver motioner och när jag skall vara med i debatter. Det kommer jag att fortsätta med, och jag skulle vilja rekommendera andra att göra likadant.

Vi kommer att ta ställning när detta förslag läggs fram. Eftersom det redan ligger på regeringens bord, torde detta inte ta alltför lång tid. Det har också nämnts i propositionsförteckningen att det under innevarande riksmöte skall komma en proposition om detta. Med hänsyn härtill vill jag inte stå här och kräva lagstiftning, utan jag avvaktar med lugn och ro detta besked. Tidigare har det varit vanligt att man gör på det sättet i riksdagen. Jag kanske är gammaldags, men jag hyllar fortfarande den principen.
Fru talman! Det här blir mitt sista inlägg i den här debatten. Jag skall inte upprepa så mycket av mina tidigare frågor, för jag får ändå inga svar. Jag måste ändå trycka på offentlighetsprincipen en gång till. Grethe Lundblad säger att man måste ansöka om tillstånd. Det är just det stora felet — myndigheterna skall ju aktivt föra ut de här uppgifterna i stället, så att folk kan delta i debatten! Det är oerhört viktigt med folkligt engagemang i debatten i en demokrati. Grethe Lundblad säger: Det kan man inte göra, med tanke på företagshemligheten. Företagshemligheten är alltså viktigare än miljöoch hälsointresset i regeringens politik!
Fru talman! Jag vill bara göra ytterligare en uppläsning ur utskottets betänkande. Där står att utskottet betonar värdet av att produktregistret syftar till en så bred kunskapsspridning som möjligt om kemiska ämnen. Det är ett särskilt råd som har att pröva om uppgifter kan lämnas ut, och detta råd har ännu icke avslagit någon sådan begäran. Möjligheterna att få upplysning från registret utnyttjas endast i begränsad utsträckning. Men sådana möjligheter finns.

Fru talman! Vi behandlar nu återigen finansutskottets betänkande om offentlig upphandling. Förra gången var nästan exakt på dagen för ett år sedan. Tyvärr har vi moderater och folkpartister åter tvingats att reservera oss på några viktiga områden. Våra synpunkter om en översyn av upphandlingsförordningen och en lagreglering av den kommunala upphandlingen, liksom våra förslag om enhetlig redovisning på den kommunala sidan, har avvisats. Jag skall redovisa några av skälen till våra reservationer. Vi reservanter har i olika sammanhang understrukit vikten av att den offentliga verksamheten utsätts för konkurrens i skilda former. Vi tror fullt och fast att man skulle kunna förnya och stimulera den offentliga sektorn genom att erbjuda alternativ. Ett av skälen till detta är att det under de senaste åren har lagts fram en rad utredningar som mycket klart visar att den verksamhet som bedrivs inom den offentliga sektorn inte kan mäta sig fullt ut med sina motsvarigheter i den privata sektorn. Medan lönsamhetskrav och konkurrens driver fram en ständig produktivitetsökning i privata företag, utsätts offentlig verksamhet för en nästan lika regelbunden försämring av produktiviteten. Det tycks dessutom vara så att delar av Sveriges offentliga sektor, huvudsakligen inom kommunområdet, uppvisar väsentligt lägre produktivitet än motsvarande sektorer i t.ex. våra nordiska grannländer, vilket antyder att det i Sverige finns systemfel. Detta är enligt vår uppfattning mycket allvarligt för landet. Vi anser att en väl fungerande offentlig sektor i själva verket är en avgörande förutsättning för en framgångsrik välfärdspolitik. Vi vill därför från moderatoch folkpartihåll öka konkurrensen mellan privat och offentlig sektor. Vi måste helt enkelt leva upp till den i en marknadsekonomi nödvändiga principen om fri konkurrens och fri upphandling. De gällande riktlinjerna för den offentliga upphandlingen antogs av riksdagen redan i början av 1970-talet. Beslutet följde i allt väsentligt upphandlingskommitténs förslag, som innebar en lagreglering av den statliga upphandlingen samt en förordning för den kommunala sektorn som syftade till att på frivillig väg få till stånd en överensstämmelse mellan de kommunala och statliga upphandlingsreglerna. Någon lagreglering av den kommunala upphandlingen skedde således inte den gången, vilket man, när man nu ser i backspegeln, kan beklaga. Liksom i tidigare bestämmelser beslöt riksdagen att den statliga upphandlingen skulle bedrivas efter affärsmässiga principer. Detta innebar i praktiken att myndigheterna i valet mellan olika anbud i princip inte skulle ta andra än affärsmässiga hänsyn, oavsett om valet står mellan enbart svenska anbud eller om också utländska anbud finns med. Principen om affärsmässighet skall dock enligt gällande regler inte tillämpas fullt ut. Undantag kan medges, antingen av sysselsättningsskäl eller för att främja den svenska industrins utveckling. Dessa undantag öppnar möjligheter för att exempelvis stödja vissa företag genom att inte välja det affärsmässigt bästa anbudet. Syftet kan då vara att förhindra nedläggning eller inskränkning eller andra lokaliserings-, regionaloch industripolitiska skäl. Nuvarande regler för den offentliga upphandlingen innehåller således så många möjliga undantag från principen om affärsmässighet att denna princip ofta kan frångås i praktiken. Mot denna bakgrund är en översyn av upphandlingsreglerna motiverade i syfte att ge de affärsmässiga övervägandena en mer avgörande roll. Stöd av olönsamma företag bör undvikas i största allmänhet och i synnerhet via undantagsregler för den offentliga upphandlingen. Om det i särskilt akuta lägen skulle bedömas nödvändigt med riktade insatser av exempelvis sysselsättningspolitiska skäl bör detta ske med medel direkt över statsbudgeten. Vid en översyn av upphandlingsreglerna är det angeläget att reglerna för upphandling av tjänster ges en större räckvidd än nu. I detta sammanhang bör även den verksamhet som för närvarande sköts i egen regi av den offentliga sektorn beaktas, vilket inte görs nu. Den kommunala upphandlingen bör liksom den statliga regleras i lag, anser vi reservanter, inte minst mot bakgrund av denna sektors stora betydelse för den ekonomiska aktiviteten i Sverige och statsmakternas övergripande ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Nuvarande ordning har i alltför stor utsträckning befrämjat ineffektivitet och bristande konkurrens, vilket lett till både en onödig och skadlig skärpning av skattetrycket. Som näringsfrihetsombudsmannen har påtalat med anledning av ett antal uppmärksammade kommunala upphandlingsärenden ger en lagreglering bättre skydd än nuvarande ordning med upphandlingsreglemente. I det senare fallet kan överträdelse beivras endast med kommunala besvär, och det är inte så lätt. Upphandlingsärenden är ofta av mycket komplicerad natur, varför möjligheten att påtala avsteg från upphandlingsreglementet är små. För en lagreglering talar också att ytterligare fördelar kan uppnås genom att upphandlingsreglerna skulle få samma status över hela den offentliga sektorn. Det finns ett klart behov av fördjupat och intensifierat samarbete vad gäller upphandlingsreglerna mellan den statliga sektorn och den kommunala sektorn. Detta samarbete har under senare år, som vi har kunnat notera, försvagats. I stället borde det enligt vår uppfattning förstärkas. Vidare skulle konkurrensen mellan privata företag och offentlig verksamhet ges bättre förutsättningar, om den kommunala egenregiverksamheten ges en enhetlig redovisningsform som utvisar både de faktiska kostnaderna och andelen egenregi resp. entreprenadverksamhet. Den senare typen av uppgifter bör enligt vår uppfattning återfinnas i kommunens årsredovisningar. Så är inte fallet i dag. Uppgifter om de kommunala kostnaderna för egenregiverksamheten bör kompletteras med en redogörelse för att använda enhetliga redovisningstekniska principer. Redovisning av egenregiverksamheten ger företag och allmänhet väsentlig information. Ökade möjligheter att jämföra kostnaderna för kommunens egen verksamhet och för entreprenader stärker konkurrensmöjligheterna. Kommunerna bör också, enligt vad vi reservanter anser, åläggas att med jämna mellanrum gå ut på den öppna marknaden och ta in anbud på verksamhet som bedrivs i egen regi. Vi reservanter tycker att regeringen bör i de överläggningar som regelbundet sker med kommunförbunden understryka vikten av en stark konkurrensneutralitet mellan kommunernas egenregiverksamhet och den verksamhet som sker i entreprenadform. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1 upptas till behandling en rad frågor med anknytning till den offentliga upphandlingen. Det gäller inte bara den centrala upphandlingen utan även upphandling på lokal nivå, dvs. i kommuner och landsting. Jag skall uppehålla mig vid två aspekter av denna upphandling, nämligen de regionala och arbetsmarknadspolitiska motiven för upphandlingen samt de avsnitt som rör de miljöpolitiska hänsynen vid offentlig upphandling. Vad gäller de regionalpolitiska motiven tycker jag det är viktigt att framhålla att det fortfarande råder stor regional obalans. Vid en konjunkturnedgång skulle denna obalans förvärras i mycket stor omfattning. Att vissa regioner i dag har en lägre arbetslöshet än andra beror delvis på att flyttlassen har rullat med ungdomar. En stor del av de regioner som har förlorat ungdomar under en rad år har därmed tappat friskt blod. Det kommer de framför allt att känna av vid en konjunkturnedgång. Statistiken i fråga om människor i arbete har naturligtvis förbättrats genom detta. Ett annat skäl till det är också att ett stort antal förtidspensioneringar har skett de senaste åren.. Vi i centern anser att det finns anledning att vidta vissa åtgärder för att stärka de regioner som har det svårt. Därför har vi i vår partimotion föreslagit att undantag skall göras för de militära myndigheterna vad gäller upphandling. Detta har prövats inom nedre Norrlands militärområde, något som dock inte redovisas i utskottets skrivning. I en motion av Karin Starrin nämns ett undantag som riksdagen redan har gjort. Det framgår också av det betänkande som riksdagen antog med anledning av proposition 1973:73. I förarbetena till upphandlingsförordningen framgår att myndigheterna inom ramen för gällande upphandlingsbestämmelser bör medverka till att en ökad del av upphandlingen läggs ut hos företag i de fyra nordligaste länen. Detta innebär att Norrlandsföretagen skulle ges företräde vid anbud som bedömdes som likvärdigt med annat företags anbud. Riksdagen har alltså antagit en bestämmelse som prioriterar Norrlandslänen vid lika anbud. Anmärkningsvärt är dock att man inte har tagit med det femte Norrlandslänet, Gävleborg. Det pekar också Karin Starrin på i sin motion. Det skall bli intressant att höra Iris Mårtenssons argumentation på denna punkt. Jag tror det blir svårt för socialdemokraterna i Gävleborg att framstå som trovärdiga, om de inte aktivt stöder vår reservation vid den kommande voteringen. Det finns ju möjlighet att göra en aktiv insats för Gävleborg. Rune Rydén berörde en del frågor kring den kommunala upphandlingen. Vi får se hur det går med egenregiverksamheten när dimmorna har skingrats kring skattereformen. Enligt skatteutredningens förslag innebär momsbeläggning av kommunala tjänster att det blir en större jämlikhet i upphandlingen, eftersom det då kommer att bli lönsamt att göra upphandlingar utanför kommunen och att exempelvis inte bygga i egen regi. Det kommer att vara fördelaktigt för de privata företag som konkurrerar med kommunerna. Jag hoppas att det blir en av de saker som skattereformen innehåller. Det skulle bidra till de positiva effekter som Rune Rydén nämnde. Jag delar hans uppfattning därvidlag. Min förhoppning är att det skall bli jämlika villkor vid upphandlingen. Det finns också en majoritet i kommittén för indirekta skatter för det förslaget. Vi får se vad som händer. När det slutligen gäller de miljöpolitiska hänsynen är det intressant att notera att naturvårdsverket har tagit upp i den rapport som heter Avfall och miljö att man bör ändra upphandlingsförordningen för att kunna ta större hänsyn till miljön vid upphandlingen. Det är svårt att förstå att socialdemokraterna låter myndigheterna få så att säga värka fram sakerna. Att den själv helt saknar initiativförmåga på den här punkten tycker jag är slött av regeringen. Vi ser det från centerns sida som självklart att man skall ta miljöpolitiska hänsyn också vid upphandling. Det finns, tycker jag, starka skäl för det. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3 och 5.

Herr talman! Regeringens reaktioner eller rättare sagt brist på reaktioner när det gäller naturvårdsverkets propåer och insatser för att man skulle ta just miljöpolitiska hänsyn vid offentlig upphandling är ganska talande. För samtidigt som vi skall stå här och diskutera frågan om offentlig upphandling förbereder regeringen för fullt en samordning via EFTA med EG när det gäller offentlig upphandling. Den frågan har vi diskuterat tidigare här i kammaren, men den korhmer igen. Alldeles nyligen fick vi i våra postfack en liten giftgrön skrift, oansenlig till formatet, som heter Lägesrapport om det svenska integrationsarbetet, oktober 1989. Det är en kortfattad beskrivning område för område av vad som har hänt sedan i våras när det gäller vårt lands anpassning till EG. Det visar sig att man redan under den korta tid som har gått har forcerat anpassningen så att Sverige har hunnit före många av EG-länderna själva. Under rubriken Offentlig upphandling kan vi läsa i den här lilla skriften: ”1990. Inledning av förhandlingar mellan EFTA-länderna och EG förutses om en gemensam marknad för offentlig upphandling. En EG-EFTA-överenskommelse avses träda i kraft den 1 januari 1993. Inom Sverige och i övriga EFTA-kretsen torde det bli nödvändigt med en översyn av reglerna för offentlig upphandling. Avsikten är att så långt som möjligt anpassa EFTA reglerna till dem som gäller eller planeras att gälla inom EG.” Här är det sannerligen ingen brist på aktivitet eller reaktion från regeringens sida. Det är det däremot när det gäller att anpassa de regler som finns till miljökrav och regionalpolitiska hänsyn, och det är just det som vpk har tagit upp i motion och också i reservationer tillsammans med miljöpartiet till det betänkande från finansutskottet som nu diskuteras. Gunnar Björk har berört flera av de frågor som har att göra med både miljöhänsyn och regionalpolitiska hänsyn, och jag tänker inte gå in särskilt mycket på det. När det gäller offentlig upphandling och anpassning till EG via EFTA har jag ställt en fråga till civilministern som jag tyvärr inte fick svar på i går men som jag förväntar mig ett svar på nästa vecka, och vi får se vad som sägs i den debatten. Men till dess vill jag apropå offentlig upphandling och anpassningen till EG ändå ta upp en fråga. Den berörs också i betänkandet, och därför tycker jag att den hör hemma i den här debatten. Jag vill ta upp ett exempel på hur man i Danmark, med de erfarenheter man där har som EG-land, ser på de här frågorna. Man berättar att för byggbranschen har den hittillsvarande gemensamhetsmarknaden i praktiken varit ganska stängd. Nationella byggregler har gjort det svårt för andra än de största byggföretagen att lägga bud på arbeten i andra länder. Men som ett led i EG-paketet har nu antagits ett byggmaterialdirektiv och ett direktiv om offentlig entreprenad. Hädanefter skall varje byggprojekt till ett värde av 40 milj.kr. läggas ut på EG-entreprenad. Det som nu är på gång och som regeringen antyder i den lilla giftgröna skriften är att man tänker sänka beloppet 40 milj.kr. till en mycket lägre nivå, vilket kommer att påverka inte minst svenska kommuner, troligen i väldigt stor utsträckning. Hur går det då med den kommunala självbestämmanderätten? Så sent som på försommaren sade Sveriges riksdag enhälligt ja till undertecknande av en konvention som gäller just kommunernas självstyrelse och självbestämmanderätt, och jag menar att de här frågorna går stick i stäv. I exemplet om byggmaterial visar det sig för Danmarks del, som nu är EG land och har en i stort sett total anpassning, att det i praktiken kan bli tillåtet att arbeta med asbestplattor och annat farligt material som annars hade varit på väg bort, därför att Danmark hade ställt helt andra miljökrav. Det är precis de frågorna som vi berör i de reservationer som finns här nu. Vi menar att affärsmässigheten inte får övertrumfa de här viktiga frågorna, och då måste det också klart sägas ut. Inte undra på, herr talman, att tidningen Kommun-Aktuellt i ett av sina sommarnummer skrev med de största rubriker jag har sett i den tidningen: ”Vakna, det är snart 1992!” Där togs bl.a. upp den offentliga upphandlingen och kommunernas självbestämmanderätt i de frågorna. Vilka möjligheter kommer kommunerna att ha att ta regionalpolitiska hänsyn i fortsättningen? Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationerna 4 och 6 om regionaloch arbetsmarknadspolitiska motiv för offentlig upphandling och om miljöpolitiska hänsyn.

Herr talman! För oss i miljöpartiet de gröna är det av allra största betydelse att arbetet på att komma till rätta med de ökande miljöproblemen bedrivs på bred front och inom alla områden av samhällsekonomin. Solidariteten med de ekologiska systemen och de kommande generationerna fordrar detta av oss. Den offentliga sektorn kan i de frågorna gå före och visa vägen genom att försöka vara konsekvent miljömedveten i sin upphandling. Den offentliga sektorn har ju som grundtema solidariteten inom vårt land. Vi har på det området en viktig tradition att bygga på. En produkt ställer inte till miljöproblem bara i samband med tillverkningen utan också under användningen liksom efter det att den inte längre används för avsett ändamål. I offentlig upphandling är det därför av största betydelse att produktens hela livscykel beaktas. Det måste vara enklare att inom offentlig förvaltning försöka väga in alla kända faktorer hos en varas miljöförstöring än det är för det privata näringslivet, där man i dag inte har några andra instrument än de företagsekonomiska beräkningarna. Att det leder totalt sett fel ser vi dagligen runt omkring oss. Miljöpartiet vill på detta område arbeta med skatter och avgifter på ett sätt som gör det möjligt att få in viktiga samhällskostnader också i produktkostnaderna och därmed i priserna. Vi tycker att det är beklagligt att utskot tets majoritet inte vill inse betydelsen av att den offentliga sektorn går före och kan vara ledande i ett arbete att få in de totala kostnaderna vid upphandlingen. Det är speciellt beklagligt ur internationell synpunkt, eftersom Sverige faktiskt skulle kunna bli vär!dsledande och visa vägen inom detta område. På något sätt är det så att miljö är något som man talar högstämt om vid speciella konferenser och möten. När det kommer till det alldagliga praktiska handlandet dunstar miljöfrågorna bort i ett grått töcken. Det sker väldigt litet, trots att det är just i det alldagliga mångfaldiga handlandet som vi verkligen kan åstadkomma underverk i miljöfrågorna. Det föreliggande betänkandet är ett tydligt exempel på att man medvetet undviker att ta hänsyn till miljön och framtiden. I stället sneglar man oroat på vad som sägs i GATT-avtalet och vad en eventuell EG-anpassning kan medföra i form av ekonomiska hot, om man skulle ta de miljöhänsyn som vi i miljöpartiet och andra partier kräver. Hade det inte varit rimligare att finansutskottets majoritet hade tagit miljökonsekvenserna på allvar och krävt av regeringen att den medverkar till att GATT-bestämmelser ändras och att arbetet på anpassning till EG måste styras av långsiktiga överlevnadsöverväganden? Allt detta struntar man totalt i. Att utskottet inte är villigt att ta regionalpolitiken på allvar, genom att ställa sig bakom vårt förslag om att man inom den offentliga sektorn skall ta regionalpolitiska hänsyn, det är absurt. Det är dessutom absurt från miljösynpunkt, eftersom vi måste få ned transportvolymen och därmed de skadliga utsläppen i vårt land. En medveten satsning på lokala uppköp kommer att ha en gynnsam verkan på näringslivsstrukturen runt om i landet. Det hävdas ofta att det finns bättre metoder att få en bra regionalpolitik. Det må vara hänt, men vi anser från miljöpartiet att vi måste använda oss av rader av metoder för att kunna få en bra regional balans i landet. Detta blir ännu viktigare i en framtid då vi, trots motstånd från miljöpartiet och andra kloka, kanske kommer att tvinga in oss själva i en rent västeuropeisk gemenskap. Då kommer det som vi i dag betraktar som glesbygd att bli avlägsna regioner som fullkomligt kommer att glömmas bort. Med de bestämmelser som finns i EG:s vitbok och tankarna om varors och kapitals fullkomligt fria rörlighet har våra svaga regioner ingenting att hämta i framtiden. Därför är det viktigt att vi redan nu lägger fast att vi måste, att vi förpliktigar oss att ta regionala och arbetsmarknadspolitiska hänsyn och också miljöhänsyn i den offentliga upphandlingen. Det är fascinerande att lyssna till den moderata retoriken om lagreglering i fråga om den kommunala upphandlingen. Jag har alltid trott att moderater är för frihet och ansvarstagande. Men den moderata modellen är i stället lika med enhetlighet och tvångströja. Vart tar det kommunala självbestämmandet vägen? Konkurrensneutralitet från rent kommersiell synpunkt är viktigare för moderaterna än ett totalt samhällsansvar där man tar hänsyn till regionalpolitiken och miljöfrågorna. Miljöfrågorna reduceras till kortsiktiga ekonomiska vinster. Moderaterna är konsekventa i sin galenskap på miljöområdet. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 6.

Herr talman! När ett betänkande behandlas med ungefär ett års mellanrum och det behandlade området är detsamma, då kan inte argumentation och avslagsyrkande skilja sig särskilt mycket från den ena behandlingsomgången till den andra. Det som skiljer dagens betänkande från det betänkande som behandlades för ett år sedan är en reservation om miljöpolitiska hänsyn för offentlig upphandling. Denna reservation har kommit till sedan vi sist behandlade dessa frågor. När det gäller reservationen om en översyn av upphandlingsförordningen och lagregleringen av kommunal upphandling står vi i utskottsmdjoriteten fast vid vårt tidigare ställningstagande. Vi påminner ånyo om att upphandlingsförordningen omarbetades våren 1986, och vi påminner om de förändringar som då gjordes. Bestämmelserna blev därmed mer entydiga och lätttillgängliga.

Jag vill inte utesluta att privata entreprenörer kan sköta mer tekniskt inriktade kommunala åtaganden, som t.ex. sophämtning, på ett bra sätt. Här handlar det om verksamheter som liknar uppgifter som det privata näringslivet redan utför, där det privata näringslivet kan ha kompetens att tillföra kommunen. Men när det gäller vårdoch omsorgsarbete är det svårt att hitta någon motsvarighet. Jag vill understryka att vi skall vara stolta över vår offentliga sektor och det arbete man inom den utför. Vi kan vara stolta över vår skola, vars elever har de bästa läskunskaperna i världen.

Även reservationen om en enhetlig redovisning av kommunernas egenregiverksamhet känner vi till sedan tidigare. Här har vi klart och tydligt sagt att det inom Kommunförbundet pågår ett arbete med att utarbeta en baskontoplan för kommunerna. Denna skall ge kommunerna en modell, en kontoplan som den enskilda kommunen själv kan anpassa efter lokala behov. I den interna redovisningen finns det av förklarliga skäl stora skillnader. Kommunerna ser inte likadana ut. Vi anser att det inte är lämpligt att statsmakterna skall ”skriva kommunerna på näsan” hur de skall göra, hur de skall sköta sin internredovisning och hur den skall se ut. För övrigt ligger det i kommunernas eget intresse att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. När det gäller reservationen om regionaloch arbetsmarknadspolitiska motiv för offentlig upphandling säger vi att den statliga upphandlingen inte skall utnyttjas som regionalpolitiskt medel på det sätt som föreslås i reservationen. Vi poängterar att det finns andra sätt att bedriva regionalpolitik. anbud från företag inom de fyra nordligaste länen och andra företag skall ges företräde åt förstnämnda företag. Sådan hänsyn får dock inte tas vid GATT upphandlingen. Det finns sålunda två villkor som måste vara uppfyllda för att en upphandling skall gå till de fyra nordligaste länen. För det första skall ett anbud vara likvärdigt med övriga anbud vid givet projekt. För det andra gäller inte Norrlandsregeln för myndigheter som är bundna av GATT-avtalet. Detta innebär att Norrlandsregeln inte gäller projekt av storleksordningen 1 milj.kr. eller mer, projekt som upphandlas av praktiskt taget samtliga större myndigheter och deras regionala och lokala enheter. Vad gäller reservationen från företrädarna för Gävleborgs län, Gunnar Björk och Karin Starrin, noterar jag att de har tagit bort arbetslöshetssiffrorna för Gävleborgs län från reservationen, medan dessa siffror fanns med i reservationen till förra årets betänkande. Detta tar jag som ett erkännande för att vi har en regering som har klarat av arbetslösheten på ett tillfredsställande sätt. Så till det som är nytt i betänkandet, dvs. reservationen som bär rubriken Miljöpolitiska hänsyn vid upphandling. Här föreslås ändringar i upphandlingsförordningen på så sätt att statliga myndigheter vid sin upphandling skall ta vederbörliga miljöhänsyn. Vad gäller miljöaspekterna får det inte råda något tvivel om var vi står. Jag tror att jag kan säga att alla i denna kammare vill slå vakt om vår miljö. Bestämmelserna för den statliga upphandlingen inrymmer möjligheten att beakta de olika miljökrav som måste gälla för myndigheternas verksamhet. Vi menar alltså att miljökraven tydligt kan anges i de kvalitetskrav som måste ställas på den produkt som skall upphandlas.

Kontentan av detta blir att ett hänsynstagande till miljön väl låter sig förenas med gällande upphandlingsbestämmelser. Herr talman! Med detta har jag redovisat utskottsmajoritetens ställningstagande i de olika förslagen, och därmed yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag tycker precis som Iris Mårtensson att det verkligen finns all anledning att försvara den offentliga sektorn mot det skall som förekommit från höger och som under senare tid har haft ännu högre volym. Jag skulle dock nu, Iris Mårtensson, liksom tidningen Kommun-Aktuellt gjorde under försommaren vilja säga: Vakna! Det är snart 1992. Man nöjer sig nämligen på högerhåll inte med den affärsmässighet som redan råder inom den offentliga sektorn. Jag talar då inte bara om högern i Sverige utan om högern i Europa, som vill driva affärsmässigheten ännu längre. I detta skall ingår också krav på högre rationalitet, effektivitet osv. , oavsett om det är människor som skall vårdas eller tåg som skall rulla. Ofta använder man också uppenbara lögner, som jag tycker att Iris Mårtensson och socialdemokraterna i övrigt på ett mycket mera bestämt sätt än hittills skall avslöja och tillbakavisa. Jag skulle kunna ge flera exempel, men det är inte vår uppgift att i samband med behandlingen av detta betänkande tala om den offentliga sektorn som sådan. Vad vi nu diskuterar är den offentliga upphandlingen, vilket inte är riktigt samma sak. De här kraven på en ännu längre gående affärsmässighet, vilka enligt min övertygelse kommer att vara huvudinnehållet i den förestående samordningen med EG via EFTA när det gäller den offentliga upphandlingen, kommer ju att få förödande effekter. De kommer så småningom att göra det nästan omöjligt att hävda de kvalitetskrav som Iris Mårtensson nu menar att vi kan tillämpa. Jag vill fråga Iris Mårtensson: Hur kommer det att bli när det förslag som regeringen nu filar på är färdigt? Kommer vi när samordningen med EG beträffande offentlig upphandling är klar inte alls att drabbas av de effekter som Danmark drabbats av och som jag tidigare berört? Kommer vi att kunna hävda miljöoch kvalitetskraven, i motsats till vad som varit fallet beträffande Danmark? Jag skulle vilja veta litet mer om det framtida förslaget. Om vi inte alls vet hur de förändringar som skall ske så snabbt kommer att se ut, är det mer eller mindre meningslöst att vi nu går till beslut. Jag vill gärna ha svar på dessa frågor.

Herr talman! Trots att vi hade en debatt för ett år sedan verkar det som om vi inte riktigt vill förstå varandra. I varje fall tycks det som om Iris Mårtensson inte riktigt vill förstå våra synpunkter. Hon pekar på att man såg över upphandlingsförordningen 1986 och menar att allting därmed är gott och väl. Men det är ju inte så. Näringsfrihetsombudsmannen har vid ett flertal tillfällen tvingats att påtala att kommuner har gjort grava avsteg från upphandlingsförordningen. Han har dessutom sagt att enda möjligheten att komma till rätta med dessa avsteg är att man får en lagreglering av upphandlingen och en enhetlighet inom hela den offentliga sektorn. T.o.m. majoritetstexten andas, som Iris Mårtensson kanske kommer ihåg, en oro över vad kommunerna har för sig. Tyvärr drar man inte de rätta slutsatserna, utan oron får stå kvar. Vi reservanter, dvs. moderater och folkpartister, anser däremot att NO har helt rätt i sin uppfattning och att man måste gå lagregleringsvägen. Iris Mårtensson tog vidare upp ett tema från sitt anförande i fjol. Hon sade att det inom den sociala sektorn är otänkbart med någon form av konkurrens, men tillade litet patetiskt att man väl kan tänka sig att privat entreprenadverksamhet kan få komma in när det gäller sophämtning. Jag vill, liksom jag gjorde i fjol, till Iris Mårtensson — även om det är svårt att övertyga varandra här i kammaren — säga att vi moderater fortfarande är förespråkare av en stark och effektiv offentlig sektor, om även mindre till volymen än för närvarande. Vad vi är bekymrade över är att den offentliga sektorn för närvarande har en så låg produktivitet att den inte klarar en konkurrenssituation. Jämfört med våra grannländer, exempelvis Danmark och Norge, ligger vi långt efter i produktivitetsutveckling. Om vi fick en konkurrenssituation inom den offentliga sektorn, med exempelvis entreprenader, skulle kanske produktiviteten öka och vi skulle kunna få en bättre och effektivare välfärdspolitik i vårt land. Vi tycker att det är viktigt att den offentliga sektorn sätts under konkurrens och utvecklas genom konkurrens.

Herr talman! När det gäller Viola Claessons funderingar om EG är det viktigt att komma ihåg att planer inom EG-länderna på regler för att upphandling skall få ske endast i EG-länder skapar problem för ett land som inte är med i EG. Vi har vidare inte heller i dag någon frihandel. Norge köper på vissa områden inte av ett utländskt företag, om det inte ligger 10 20 under de inhemska företagens anbud. Den ordningen fungerar redan i dag. Vissa ländergrupperingar har dessutom inom en del områden standardiseringskrav som kullkastar frihandeln. Jag skall inte förlänga debatten med Iris Mårtensson när det gäller undantaget för Gävleborg. Jag vill bara konstatera att jag inte diskuterar den konstruktionen. Min fundering var den att Norrlandslänen är fem, inte fyra. Om man talar om Norrlandslänen skall alltså även Gävleborg tas med. Jag har svårt att förstå varför socialdemokraterna just i detta ärende inte vill acceptera att Gävleborg hör till Norrland.

Herr talman! Det som Gunnar Björk tar upp är ju bara ett ytterligare belägg för min uppfattning om vad EG egentligen är till för. EG är en jättelik byråkratisk apparat, som sätter upp murar runt omkring sig. De ytterligare stater som kan komma in via en total anpassning eller ett EG-medlemskap ryms innanför murarna och ställer till förtret för dem som finns utanför. De som förespråkar EG visar alltså upp ett kluvet ansikte. Jag säger nu inte att Gunnar Björk gör det, men det här är faktiskt den ömmaste punkten för dem som försvarar EG. Vad jag har velat beröra, utan att tidigare ha givit några konkreta exempel, är att en total samordning skulle kunna tänkas ske av offentlig upphandling i fortsättningen, eftersom summan 40 milj.kr. troligen kan sänkas, om Sverige skall vara med i det aktuella systemet, vilket vi ju kan förvänta. Om man t.ex. i Borås kommun vill köpa en sopbil som är konstruerad enligt de bestämmelser som borde gälla för renhållningsväsendet i Borås med de miljökrav som där har uppställts, är det inte alldeles säkert att man kommer att ha rätt att göra det i fortsättningen. Det kan komma att finnas entreprenörer inom EG-marknaden som anser att de har rätt att gå in, och de kan komma att få hjälp av det nya domstolsorgan som kommer att döma på det sätt som EG-domstolen tidigare har dömt i sådana fall. Det kan också i allra värsta fall komma att bli utländska ägare av delar av den offentliga sektorns tillgångar, som t.ex. byggnader. Vi vet inte riktigt vad som kommer att ske. Vi får inga klara besked på den här punkten. Kanske kan Iris Mårtensson ändå svara på några av de frågor som jag ställde.

Herr talman! Även jag vill delta i försvaret av den offentliga sektorn. Det gäller inte bara produktivitet och effektivitet, det finns också någonting som heter kvalitet och innehåll. Detta är någonting som jag tror mycket väl kan försvinna i allt detta fruktansvärda jäkt och i den effektivitet och produktivitet som man i många sammanhang förespråkar. Därför gläder jag mig åt att Iris Mårtensson är en varm försvarare av den offentliga sektorn. Iris Mårtensson sade också att det inte råder något tvivel om att man här i kammaren tar miljöfrågorna på allvar. Jag vill påstå att det är just om detta som det råder utomordentligt stort tvivel. För bara en stund sedan hade vi en omfattande debatt om kemikaliekontrollen. Här kommer majoriteten inte att intressera sig för den livscykelspecifikation som jag tog upp i mitt anförande liksom för olika former av kontroll som har med miljön att göra. Iris Mårtensson säger att man kan ställa kvalitetskrav på produkterna. Det må vara hänt, det säger jag ingenting om. Men som jag tidigare har sagt: Produkten är inte bara själva produkten utan också vad som händer under dess produktion, dess användning och när det är färdigt. Vi måste ställa ett samlat krav. Här kommer helhetskänslan för miljöfrågorna in. I detta struntar man fullständigt i betänkandet, och uppenbarligen kommer också kammarens majoritet att strunta i detta. Man vägrar i Sveriges riksdag att ta de här livsavgörande frågorna på allvar. Det är precis som Åsa Domeij säger. Vi har ett ansvar, för det är här besluten skall fattas, men här vägrar man att fatta de nödvändiga besluten och ta det ansvar som är så viktigt för vår framtid. Då gäller det också att se till att den offentliga upphandlingen kommer in i bilden, så att kraven gäller från början till slut. Det är häpnadsväckande att man från bl.a. socialdemokratiskt, moderat och folkpartistiskt håll över huvud taget inte inser att denna syn måste genomsyra samhället. Det är en upprörande skandal att en församling som denna, som borde vara kunnig, fullkomligt struntar i dessa avgörande frågor. Det är inte underligt om någon blir upprörd när man struntar i denna helhet. I stället sneglas det hela tiden på vad som kan hända vid en EG-anpassning. Man är så himla rädd att man är beredd att ge upp mycket stora och viktiga framtidsvärden för det här landet, bara för snöd vinning och kortsiktiga vinster. Jag tycker att detta är en utomordentligt dålig politik. Det är en utomordentligt dålig solidaritetspolitik som det socialdemokratiska partiet — med tanke på sitt program — verkligen borde skämmas för. Tack för ordet!

Herr talman! Jag vill först säga att jag inte tänker stå här och skämmas. Jag vill med anledning av vpk-representantens anförande ta upp några synpunkter. Det är litet beklagligt att en representant från ett riksdagsparti i argumentationen använder ordet lögner, när ställningstagandet i fråga inte helt överenstämmer med partiets eget ställningstagande. Jag tycker att en riksdagsledamot inte borde använda ett sådant ord. Inom regeringen arbetar man med miljöfrågorna och olika aspekter på det området. Därför kan vi väl vänta och se vilka förslag som kommer. Ännu ligger det ju ingenting på riksdagens bord. Det här är ju frågor som vi kommer att få ta ställning till efter det att regeringen har lagt fram sitt förslag. Jag kan tänka mig att mycket av det som vi diskuterar här i dag om miljön finns med. Från regeringens sida har man ändå mycket starkt understrukit att det skall komma förslag. När det gäller harmonisering och översyn av upphandlingsförordningen har finansutskottet en gång lämnat ett yttrande till utrikesutskottet. Jag citerar ur finansutskottets betänkande 1989 89:FiU2y) att frihandelsavtalet mellan Sverige och EG inte innehåller några uttryckliga regler om offentlig upphandling. Inom ramen för EG-EFTA-samarbetet gäller dock samma begränsningar som för GATT-koden. Det konstaterades i detta sammanhang att de svenska upphandlingsreglerna med bred marginal uppfyller kraven i EFTA och GATT på likabehandling av utländska varor. EG har föreslagit att även den regionala och kommunala upphandlingen skall omfattas av överenskommelsen. I yttrandet till utrikesutskottet framhöll utskottet att Sverige bör arbeta för att nå en överenskommelse med EG om upphandlingen. Ambitionen vid förhandlingar med EG bör vara att nå överenskommelse om icke-diskriminering såväl när det gäller den regionala och lokala upphandlingen som när det gäller de sektorer som kommer att liberaliseras i framtiden.” Detta är det yttrande som finansutskottet har lämnat, och jag hoppas att det kan anses vara tillfredsställande. För övrigt står jag fast vid att samtliga reservationer i betänkandet bör avslås.

Herr talman! Visserligen tror jag att jag aldrig tidigare har deltagit i någon debatt tillsammans med Iris Mårtensson. Detta kan kanske vara förklaringen till vissa missförstånd. När Iris Mårtensson beskärmar sig över att jag använde ordet lögner har hon tydligen inte förstått att jag försökte hjälpa henne och socialdemokraterna mot högerns skall mot den offentliga sektorn. Jag hakade på vad Iris Mårtensson själv sade i de mycket milda ordalag som socialdemokraterna nu för tiden använder. Jag försökte varna för att den offentliga sektorn kommer att urholkas totalt och för att affärsmässigheten kommer att drivas ännu längre och för att högern utomlands och i Sverige inte ens drar sig för att använda lögner i sin argumentation. Iris Mårtensson borde ju känna igen den beskrivningen i stället för att angripa mig för att jag använde ordet lögn. Jag ställer mig fullständigt oförstående till Iris Mårtenssons sätt att reagera, det måste jag säga. Men hon får väl förklara hur hon tänkte. Jag hängde inte riktigt med. Jag ställde några frågor om vad vi har att förvänta oss när anpassningen också skall gälla frågan om offentlig upphandling, när anpassningen alltså skall gå ännu längre och när det hela blir direkt knutet till EG. Jag har inte fått något som helst svar. I stället läser Iris Mårtensson upp ett stycke om icke-diskriminering som vi själva har kunnat läsa i utskottets betänkande. Men är det inte så att den skrivningen handlar om den överenskommelse som regeringen nu försöker driva igenom, en överenskommelse som med hänvisning till icke-diskriminering faktiskt kan drabba kommunerna och den kommunala självstyrelsen? Det är ju så man skall se den förändring som är på gång, inte så att det skulle bli ännu större frihet att ta bl.a. kvalitetsmässiga, miljömässiga och regionalpolitiska hänsyn. Har jag fel på denna punkt, Iris Mårtensson, rätta mig då gärna! Hur skall man tolka talet om icke-diskriminering? Handlar det om mer makt åt kommuner när det gäller offentlig upphandling, eller handlar det om mindre makt?

Herr talman! Det brukar heta att det enda parti i Sverige som kan driva miljöfrågorna med kraft är socialdemokraterna och detta på grund av socialdemokraternas stora styrka. Men ärligt talat ser man inte mycket av denna kraft hos socialdemokraterna i denna kammare. Man är mild, saktmodig och man väntar, man väntar. Och man avslår yrkanden, motioner och reservationer i en aldrig sinande ström. Alla de förslag som oppositionen kan komma med på detta område är inget värda. Det finns ingenting på det området. Man vet bäst, därför att man väntar, man väntar på vad regeringen skall göra, vad regeringen skall säga. Det finns i den här kammaren inte ens ett uttryck för en vilja. I betänkandet uttrycks det inte heller någon vilja. Var finns viljan? Utan vilja kan man inte agera med kraft. Kraften skall tydligen komma från ovan. Jag tycker att detta är en utomordentligt dålig kraftutveckling från socialdemokraterna i den svenska riksdagen, om man nu menar någonting med vad man säger. Det är därför så typiskt att socialdemokraterna avstyrker den ena saken efter den andra. Genom att i den offentliga upphandlingen ta verkliga miljöhänsyn och se till helheten skulle man kunna styra oss in i en kraftfullare miljöpolitik. Då skulle man kunna fatta beslut på den lokala nivån i kommuner och landsting och i olika organ. Miljöpolitiken skulle kunna spridas i samhället. Inte ens denna spridningseffekt är ni socialdemokrater intresserade av. Ni är därför inte intresserade av att driva miljöfrågan med kraft. Det ni säger i er propaganda är faktiskt inte sant. Jag kan bara konstatera att ni i verkligheten har placerat miljöfrågorna längst bak, även om ni i retoriken ställer dem längst fram vid flotta middagar, konferenser och allt vad det kan vara. Det är en otrolig skillnad mellan ord och handling hos det socialdemokratiska partiet i miljöfrågorna. Det borde Iris Mårtensson och hennes kamrater skämmas för! Tack för ordet.
Herr talman! Jag noterar att Iris Mårtensson inte argumenterade mot min beskrivning av den offentliga sektorn. Förhoppningsvis är det så, att hon har tagit intryck av mina argument och nu delar min åsikt. Jag tycker att Iris Mårtensson har en väsentligt mer nyanserad uppfattning av den offentliga sektorn och de problem som finns där än de övriga två talare som nu senast deltog i debatten.

Herr talman! Jag vill först till Rune Rydén säga att jag inte ser det som någon oeftergivlig princip att staten inom den sociala sektorn får samarbeta endast med kommuner och landsting. Vi betalar redan i dag till flera ideella organisationer som arbetar med t.ex. rehabilitering av drogmissbrukare. Detta görs eftersom dessa organisationer tillför vården erfarenheter och kunnande som helt enkelt inte kan finnas inom den offentliga sektorn. Låt mig till Carl Frick säga följande: Varför skall man gå så fort fram? Vi socialdemokrater anser att vi behöver väl genomtänkta förslag med största möjliga majoritet i Sveriges riksdag. Som jag tidigare sade hör det till bilden att ytterligare en kommitté nyligen har tillsatts för att se över miljöskyddslagstiftningen och utreda hur de olika lagarna som gäller miljöskydd skall bli effektivare verktyg i arbetet för en bättre miljö. Även detta utredningsarbete bör ge ökat beslutsunderlag när det gäller frågan om hur miljöförstöring bör motverkas. Det kan kanske ske genom avgiftsbeläggning eller på annat sätt. Det här är synpunkter från oss socialdemokrater som är väl genomtänkta. Låt nu regeringen arbeta. Vi får ta upp och diskutera dessa frågor vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Iris Mårtensson tycker att jag går hårt fram. Det är klart att jag går hårt fram när jag möter denna kompakta oförståelse för frågor som vi i miljöpartiet och många människor i det svenska samhället tycker är viktiga. Det är ju ändå så att 90 96 av Sveriges befolkning säger sig vara villiga att förändra sitt konsumtionsmönster för att komma till rätta med miljöproblemen. Den 90-procentiga kunskapen och viljan avspeglar sig inte här i kammaren. Iris Mårtensson säger att endast väl genomtänkta förslag borde beaktas. Jag anser att hon då på ett fullständigt otroligt sätt dömer ut alla de hundratals förslag och de motioner som har funnits och finns i det här sammanhanget i viktiga miljöfrågor. Det är ganska fascinerande att man på detta sätt dömer ut en utomordentligt kunnig opinion som har samlats just för att driva miljöfrågorna. Det är ganska skamligt att såga av detta genom att säga att förslagen inte är väl genomtänkta. Det enda ställe varifrån det kommer genomtänkta förslag är Rosenbad! Jag måste säga att det är en tilltro till de makthavande som jag är förvånad över. Jag trodde att vi i det här sammanhanget hade en större tro på oss själva och inte bara skulle sitta och vänta på att makthavarna skall fatta beslut åt oss om vår framtid. Vi i miljöpartiet har inte den synen. Vi anser att de många människorna i sitt dagliga arbete kan hjälpa till att bedriva det här arbetet. En offentlig upphandlingsförordning i vilken man tar ordentliga miljöhänsyn är ett viktigt instrument att arbeta med. Men det är inte det enda instrumentet, utan ett av väldigt många. Det är utomordentligt sorgligt att utskottets majoritet inte på något sätt vill ställa sig bakom detta utan hänvisar till att man skall avvakta. Det är en otrolig slapphet på det här området. Herr talman! Jag vill avsluta debatten med att säga att jag hoppas att socialdemokraterna här i kammaren snabbt tänker om i dessa viktiga långsiktiga frågor, så att de kan trycka på regeringen och se till att det äntligen blir någon fart. Man kan inte bara sitta och vänta på att någonting skall hända — det krävs action! Tack för ordet.

Herr talman! Världsbanken och IMF arbetar på ett sätt som under många år har utsatts för mycket hård kritik. Intresset från dessa bankorgan är främst att få avkastning på det kapital som man satsar i utvecklingsländerna. Man applicerar ett traditionellt ekonomiskt tänkande som redan i de länder där det har kommit till har åstadkommit nära nog oreparabla skador när det gäller vår miljö och vår långsiktiga överlevnadsförmåga. När dessa metoder tillämpas i länder med en i många stycken ohämmad befolkningstillväxt och i för störningar mycket känsliga ekologiska system, blir det katastrofala konsekvenser i nuläget och för framtiden. Det är därför av avgörande betydelse att de länder som satsar pengar på verksamheten har öppen insyn i Världsbanksgruppen. Utan denna insyn kan Sverige som bidragande land inte säkerställa att de intentioner som vi har när det gäller biståndsoch utvecklingspolitik får ett rejält inflytande. Kunskap är makt till viss del. Utan kunskap har man definitivt ingen makt. Menar vi något med internationell solidaritet borde det varit naturligt att utskottets majoritet hade uppmanat regeringen att se till att de aktuella bankorganen öppnas för insyn. När detta nu inte sker, kan jag inte tolka det på annat sätt än att internationell solidaritet för majoriteten till stor del tillhör middagstalens retorik. Det är synd på allt det engagemang som många svenskar visar i dessa viktiga frågor. Utskottet hänvisar till en utredning i dessa frågor. Hade majoriteten varit ivrig att lösa dessa frågor hade det varit klädsamt att den begärt att utredningen påskyndas. Majoriteten säger dessutom i betänkandet: ”Världsbanksgruppens ekologiska och sociala ansvar såväl som syfte, mål, effektivitet, öppenhet, organisation m.m. torde kunna prövas inom ramen för denna utredning.” Det betyder i praktiken att utskottet ställer sig bakom reserva tion nr 3. Varför gjorde man inte det från början? Då hade vi sluppit den här debatten och i stället kunnat driva den här frågan med kraft. Eftersom utskottsmajoriteten i de sista meningarna i betänkandet på ett litet slappt sätt är kritisk mot Världsbanken skulle man kunnat uttrycka den kritiken genom att kräva den här insynen. Jag yrkar bifall till reservation 3.